Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för den här lektionen, som jag inte upplevde som främst riktad till mig utan till några av dem som i debatten verkligen låtit det gå troll i ordet rörlighet. Min interpellation tar ensidigt upp rörlighetsproblematiken på arbetsmarknaden, och man kan fråga sig varför. Jo, naturligtvis därför att rörligheten på arbetsmarknaden har försämrats i stor utsträckning. Nästan alla politiker, forskare, arbetsmarknadsfolk och andra har i dokument efter dokument konstaterat att vi har en för låg grundrörlighet på hela vår arbetsmarknad. Därför ville jag i min interpellation understryka detta. Därmed är det inte sagt att jag avsvurit mig vare sig min egen övertygelse eller moderata samlingspartiets övertygelse om värdet av en fungerande regionalpolitik i det här landet, vilket några av talarna här vill göra gällande. Därmed inte heller sagt att jag inte tror på utvecklade metoder när det gäller regionalpolitiken eller att jag inte begriper att rörlighet inte bara är geografisk rörlighet utan också allt det som arbetsmarknadsministern gav oss en så utmärkt lektion om för en liten stund sedan. Jag vill säga att jag instämmer i mycket av det som arbetsmarknadsministern sade, och jag är tacksam för den utveckling som vi här fick redovisad. Det finns emellertid en del frågetecken, och dem vill jag återkomma till. Till Frida Berglund vill jag säga att om det finns gott gammalt högerkrut i mig, då finns det även inom Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation, arbetsmarknadsstyrelsen och ekonomidepartementet med de oberoende långtidsutredarna. Det finns i så fall även hos arbetsmarknadsministern och hans departement och på många andra ställen. Men det är ju inte alls det saken handlar om. Inte om högerkrut utan om att vi alla här måste inse och förstå att skall vi klara våra ekonomiska problem så måste vi höja nivån på den totala rörligheten i dess fullständiga fasettering några grader i det här landet. Det är det vi resonerar om. Tyvärr måste jag konstatera att en del av inläggen visar att vi tydligen inte är riktigt mogna att diskutera detta. Min slutsats blir den att vi väl får rutscha några tiotal miljarder ytterligare ned i det ekonomiska träsket innan vi är beredda att ta upp en seriös diskussion. Det behövs tydligen för att inte alla skall finna det nödvändigt att springa upp till talarstolen — jag utesluter arbetsmarknadsministern — och markera sig till 250 96. Frida Berglund, det är inte fråga om att flytta folk söderut från Norrland i samma omfattning som på 1960-talet. Frida Berglund frågade: Vart vill herr Wittbom flytta alla? Vi skall inte flytta alla, Frida Berglund. Men vi skall se till att vi får en större total rörlighet som går i alla riktningar. Arne Fransson tog i sitt anförande, vad jag kunde förstå, avstånd från långtidsutredningen, LO och TCO. Han tog även avstånd från chefen för arbetsmarknadsverket Bertil Rehnberg, från AMS och t.o.m. från sin egen industriminister i sina ansträngningar att verkligen racka ned på de fakta som jag här har presenterat. Jag tycker att det är beklagligt. Arne Fransson frågar mig i vilken utsträckning jag är beredd att medverka till en fortsatt utflyttning av statliga verk. Låt oss se när de konkreta förslagen kommer. Vi får då ta ställning till dessa. Erfarenheterna från tidigare utflyttningar har inte genomgående varit positiva enligt den uppfattning som jag och moderata samlingspartiet har. Men låt oss se på fråga för fråga och ta ställning i de konkreta fallen. Eva Winther säger: Låt oss inte i första hand satsa på geografisk rörlighet. Nej, men låt oss satsa på en politik som ger en tillräcklig nivå av geografisk rörlighet, kompletterad och förstärkt när det gäller effekten på arbetsmark nad och industriell utveckling av alla de andra insatser som vi gör på utbildningsområdet och de övriga områden som Ingemar Eliasson räknade upp. Den geografiska rörligheten är för låg i förhållande till de andra komponenter som är betydelsefulla i detta sammanhang. Slutligen, Ingemar Eliasson: Det är möjligt att solidarisk rekryteringspolitik är någonting att fundera på. Det beror på hur styrmedlen för att åstadkomma den ser ut. Ryktesvägen har man hört talas om t.ex. anställningskontrakt, där piskan på arbetsgivaren skulle vara höjda socialoch arbetsgivaravgifter. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om det är detta som på sluttampen ligger i ordet ”förmå”.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för hans definition av rörlighet. Jag tror det är riktigt att rörlighet måste ske i socialt acceptabla former.

Som arbetsmarknadsministern sade har arbetsmarknadsutbildningen här en viktig funktion, som det finns anledning att slå vakt om. Skulle vi ställa oss bakom de förslag och propåer som har gjorts om kraftigt höjda flyttningsbidrag, är jag övertygad om att det skulle leda till en mycket stor utflyttning från skogslänen i stil med den utveckling som vi hade på 1960-talet. Det kan vi givetvis inte acceptera. Som jag sade i mitt inledningsanförande har riksdagen under våren 1980 slagit fast att avsikten med flyttningsbidraget är att så mycket som möjligt befria den enskilde arbetstagaren från de kostnader som drabbar honom i samband med en flyttning. Bengt Wittbom tyckte att det var egendomligt att vi engagerade oss så starkt i dessa frågor och att vi gick upp i talarstolen för att framföra våra synpunkter. Orsaken är naturligtvis innehållet i Bengt Wittboms interpellation. Han talar där ensidigt — och det har han också medgivit här — om den geografiska rörligheten som skulle lösa alla problem. Bengt Wittbom sade i sitt senaste inlägg att han utgick från nödvändigheten av en större total rörlighet som skulle gå i alla riktningar. Jag är av den bestämda uppfattningen att risken är mycket stor för att denna utveckling skulle gå ensidigt i en riktning — från skogslänen till de expansiva områdena i vårt land. Det skulle medföra problem av samma slag som de som följde i spåren på 1960-talets flyttlasspolitik. Det kan vi från centern inte vara med om. Bengt Wittbom sade också: Låt oss återkomma när de konkreta förslagen från decentraliseringsdelegationen har lagts på riksdagens bord. Jag utgår från att man från moderata samlingspartiets sida är beredd att ställa upp bakom de förslag jag anser vara nödvändiga för att sprida de arbetsuppgifter inom den offentliga sektorn som är möjliga att sprida. Tyvärr har moderata samlingspartiet haft en negativ inställning till att flytta ut verksamhet från de statliga verken i Stockholm till delar av landet. Jag hoppas i det avseendet på en bättring som jag skall hälsa med den största tillfredsställelse. Jag tror det är viktigt att vi från samhällets sida ser det som en realitet att vissa nya styråtgärder måste vidtas. Vi kan konstatera att det etableringssamråd som har förekommit — industriministern nämnde det under en tidigare interpellationsdebatt — inte har gett det resultat industriministern hade hoppats på, trots att vi haft en högkonjunktur. Detta är bara att konstatera. Därför menar vi från centerns sida att det är riktigt att frågan om etableringskontroll utreds. Att vi inte ställt oss bakom det socialdemokratiska förslaget tidigare har berott på att det varit ofullständigt och att man måste titta på de fördelar och eventuella nackdelar som ett införande av etableringskontroll kan medföra. Avslutningsvis vill jag säga till Frida Berglund, som nämnde att vi under de senaste åren tappat hundra tusen industrijobb, att antalet sysselsatta inom industrisektorn faktiskt ökade under 1979. Jag tycker att även detta är väl värt att nämna i det här sammanhanget.
Herr talman! Bengt Wittbom anklagar oss för att inte vara seriösa. Han hade tänkt sig en seriös diskussion. Jag vill för min del säga att jag är mycket seriös. Jag har erfarenheter av människor som har flyttat och som har farit illa. Jag har också erfarenhet av dagens flyttare som söker sin försörjning på orter där de inte kan ordna sin bostad. Jag tycker det är väldigt viktigt att ta med även dessa synpunkter i diskussionen. Bengt Wittbom får skylla sig själv. Han skriver i sin interpellation: ”Politikens huvudinriktning under 1980-talet måste vara att med all kraft understödja de faktorer som ger bästa tänkbara förutsättningar för en stark ekonomisk utveckling.” Sedan har han bara sysslat med utflyttning. Man får då intrycket att hans inställning är att bara man flyttar folk så löser man alla problem. Jag är helt seriös när jag säger att vi inte klarar dagens problem, inte heller morgondagens eller 1980-talets om vi inte får ökade industriinvesteringar, om vi inte får en ökad forskning och ett ökat utvecklingsarbete. Skall vi klara industrins strukturproblem måste vi också ta itu med dem. Detta mitt uttalande är mycket allvarligt och mycket seriöst. Jag tog upp frågan om den minskade industrisysselsättningen därför att det är industrisysselsättningen som skall ge oss de möjligheter vi har till samhällsutveckling. Därför har vi från socialdemokratins sida hävdat att det är viktigt att vi har en industri som fungerar. Men det är klart att man blir orolig, när situationen är som jag beskrivit den. Tidigare i kväll lyssnade jag på ett radioprogram om regionalpolitik. Där sade en företrädare för en länsstyrelse i ett skogslän att dagens läge är betydligt sämre än det var 1965, då vi startade regionalpolitiken. Om man lever i regioner som har det svårt blir man naturligtvis påverkad. Då kan man inte vara så optimistisk att man tror att man löser problemen bara man flyttar människor. Jag vill också understryka att det är väldigt viktigt för människorna och också för industrin att man väljer en aktiv regionalpolitik i stället för att enbart stanna vid en rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitik. Det är faktiskt så redan nu på vissa håll, exempelvis i Kiruna, att det finns ett kvinnoöverskott. Om det inte finns människor som kan ta vara på de råvaror som finns i skogslänen, hur skall vi då kunna klara vår framtida sysselsättning? Hur skall vi då kunna klara vår ekonomi?
Herr talman! Bengt Wittbom sade att geografisk rörlighet inte enbart är en fråga om flyttning från norr till söder. Tyvärr är det nog så att flyttningen från Norrbotten är i full gång. Inte minst gäller det min egen hemkommun, där vi har en negativ befolkningsutveckling f. n. Jag tycker också att det är angeläget att man kan flytta mellan företag i samma stad eller att man kan flytta inom en region. Men vi måste också försöka att i högre grad än f. n. stimulera kapitalet till rörlighet. Vi måste vidare, som jag sade i mitt förra inlägg, övertyga arbetsgivarna om att de kanske har den arbetskraft, som de söker, i sin egen stad eller alldeles i närheten av sitt eget företag. Att vi deltar i den här debatten beror naturligtvis på att de regionalpolitiska målen avseende arbete, service och en god miljö över hela vårt land är så oerhört viktiga för oss. Det är angeläget att tala om var vi står och vilka åtgärder vi tycker behövs för att nå de målen.

Herr talman! Frida Berglund sade i sitt förra inlägg att hon var nöjd med vad jag hade sagt, och jag är naturligtvis nöjd med att Frida Berglund är nöjd. Jag vill återgälda med att säga att jag är nöjd med vad Frida Berglund sade om behovet av att bygga ut industrin. Det är en förutsättning för att vi skall klara vår framtid och för att vi skall kunna återställa balansen i vår ekonomi. Men en förutsättning är då att en industri som kan och vill expandera får tag på arbetskraft. Det är emellertid ett fenomen både i lågkonjunktur och i högkonjunktur att det på sina håll råder brist på yrkesutbildad arbetskraft. Det problemet måste vi bl.a. via arbetsmarknadspolitiken försöka klara av. Frida Berglund säger att man skall flytta maskiner och inte människor. Jag förstår att man säger så om man är från Norrbotten, men jag tror inte att Frida Berglund ser riktigt så enkelt på saken. Det är inte ett antingen-eller utan både-och. Om en industri med låt oss säga 90 anställda behöver rekrytera 10 till kan man naturligtvis inte begära att de 90 skall flytta till det ställe där de 10 bor. Å andra sidan: Om en industri som behöver expandera har svårt att få tag på arbetskraft, är det fullt rimligt att man försöker stimulera industrin i fråga att förlägga en filial eller en ny verksamhet till en annan ort, dvs. både-och. Man försöker få fram det som vid de olika tillfällena är rimligast. Det försöker vi att åstadkomma genom regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Jag tror att det vore bra för det här landet om vi lät bli att driva fram motsättningar där sådana inte finns. Jag är rätt övertygad om att också Frida Berglund har en mer nyanserad syn på saken. Åter till Bengt Wittbom. Rörligheten har försämrats, säger han. Det är säkert så, men jag skulle inte uttrycka mig fullt så kategoriskt. Vi kan vara överens om att rörligheten är för låg, men en del tecken tyder på att den i meningen arbetsgivarbyte faktiskt har ökat under de senaste två åren. Sett i procent av antalet sysselsatta hade vi lika stor andel arbetsgivarbyten under 1979 som under 1974. I totalt antal var de lika många som under 1967. Från 1977-1978 har en uppgång skett. Vi vet inte om den är trendmässig, men vi kan i varje fall konstatera att kurvan här gör en ”knäck”. Det kan hända att någonting har inträffat på arbetsmarknaden. Faktum kvarstår: Trögheten är ändå påtaglig i den meningen att det ibland är svårt för arbetsgivare att få tag på arbetskraft. Det är också svårt för arbetssökande att få tag på det arbete som de söker. Bengt Wittbom efterlyser medel för att stimulera den här rörligheten. Han kunde ha hittat ett sådant i den artikel — såvitt jag kommer ihåg — av Ulf Westerberg och Nils Unga som han citerade ur. Där fanns ett uppslag, nämligen att man skulle bevilja tjänstledighet för dem som under ett halvår vill pröva på arbete på annan ort. Det skulle vara intressant att få veta om Bengt Wittbom vill öka ut antalet ledighetslagar med ytterligare en. Jag tycker nog att det finns en tanke bakom det där. Jag är dock inte säker på att det skulle fungera på arbetsmarknaden. I sökandet efter medel kunde man ändå ha en diskussion också i det avseendet. Jag är svarare i den här debatten, och Bengt Wittbom är interpellant. Det är emellertid tillåtet också för interpellanter att ge svar, och särskilt borde det vara tillåtet om man företräder ett regeringsparti. Så till forskningen, som Bengt Wittbom också tar upp. Om nu ytterligare forskning inte behövs, varför kommer det då inte förslag från regeringen till riksdagen? Bengt Wittbom menar att jag skall vara mer aktiv när det gäller olika slags rörlighetsstimulerande åtgärder och nämner skattepolitik, bostadspolitik, barnomsorg och litet av varje. Jag håller med om att allt det där spelar en roll. När det gäller behovet av lägre marginalskatter tror jag att vi är överens, men visst har det kommit förslag på de här områdena! När det gäller förslagen om lägre marginalskatter har jag den bestämda uppfattningen att Bengt Wittbom och hans parti var med. Men hur är det med den rörlighetsstimulans som ligger i en utbyggd barnomsorg? Är vi lika överens på den punkten? Det kunde vara intressant att få veta det. Jag har här sökt påvisa att arbetsmarknadsutbildningen och en effektiviserad platsförmedling är mycket effektiva åtgärder när det gäller att stimulera rörligheten. Det kunde vara intressant att få höra om Bengt Wittbom instämmer i de förslag som har lagts fram och som moderaterna röstat emot — och förslag på den här punkten som så småningom kan komma. Bengt Wittbom driver dels tesen att vi behöver en allomfattande forskningsinsats, dels tesen om att mycket snabba åtgärder behövs. Vad jag har försökt framhålla är att vi vet tillräckligt mycket för att kunna säga att diverse åtgärder som syftar till att stimulera olika former av rörlighet behövs. Men naturligtvis skall forskningen fortsätta. Vi har bara inte för avsikt att avvakta en totalgenomgång innan vi tar upp dessa frågor i den sysselsättningspolitiska propositionen. Låt mig, herr talman, till sist få återvända till frågan om behovet av att bygga ut industrin. Det lät på Bengt Wittbom som om bristen på arbetskraft var den enda orsaken till att sysselsättningen inom industrin hade minskat under 1970-talet. Men grundorsaken var framför allt svårigheterna att finna avsättning för produkterna. Givetvis är det brist på yrkeskunnig arbetskraft här och där, och det är en uppgift inom arbetsmarknadspolitiken att försöka råda bot på det förhållandet. Den som läser långtidsutredningen finner att vi har en jätteuppgift. Det förutsätts nämligen att industrin skall få en 10-procentig volymökning. Det förutsätter i sin tur en ökning av arbetskraften med ca 10 000 personer per år, vilket skall jämföras med motsvarande minskning varje år under 1970-talet. Arbetsmarknadens utseende måste alltså genomgå en rejäl förändring. Hur åstadkommer vi det? Ja, av erfarenhet vet vi — var och en kan studera det på fältet — att det inte räcker med att bara efterfråga arbetskraft. Om det vore så skulle ingen industri i dag behöva vara i avsaknad av yrkesutbildad arbetskraft eller den arbetskraft man behöver. Det ställs mycket stora krav på arbetsmarknadspolitiken för att klara detta arbetskraftsbehov. Vi måste ha en effektiv platsförmedling, en effektiv arbetsmarknadsutbildning och en effektiv rekryteringspolitik. Det ställer krav på förändrade attityder både hos de arbetssökande och hos arbetsgivarna, vilket jag förut försökte ge exempel på. Jag hoppas att denna debatt leder fram till att vi blir överens om att om detta för vårt land helt avgörande experiment skall lyckas, så måste också arbetsmarknadspolitiken få bli ett mycket viktigt komplement till den ekonomiska politiken. Vi får inte, Bengt Wittbom, och vi behöver inte rutscha utför ytterligare i vår ekonomiska utveckling för att inse behovet av en effektiv arbetsmarknadspolitik.
Herr talman! Statsrådet Eliasson hoppades att jag skulle vara mer nyanserad i mina uttalanden och inte skulle tro att det bara gällde att bara flytta maskiner. Jag står mycket stadigt på jorden, och jag vet att vår ekonomi är dålig, att arbetslösheten är hög och att industriinvesteringarna är låga. Dessutom besitter vi en viss pessimism och bristande framtidstro. Det finns inte många, åtminstone inte de som bor i skogslänen, som tror att en förändring kan komma till stånd i en handvändning. Men det måste finnas en klar målsättning för vad man vill, och det målet skall man arbeta mot, även om det förefaller avlägset. Vad gäller frågan om att företagen skall anställa mer folk, så är det inte bara fråga om tio personer. Jag har erfarenhet av att företag i en kommun har anställt ca 1000 nya människor. Men bostadsfrågan har inte varit löst för Nr 50 dem, och inte heller annan samhällsservice har varit ordnad. Det har medfört stora problem för dem, vilket också var fallet för dem som tidigare bodde i kommunen. För att folk skall kunna anpassa sig på den ort dit de flyttar — och folk kommer att flytta, i morgon, nästa vecka och nästa månad — så måste vi ha uppmärksamheten riktad på boendeförhållanden, service och annat på orten i fråga. Jag tror ändå att man många gånger har tagit alldeles för lättvindigt på att det också går att styra kapital. På den punkten har vi mött väldigt starkt motstånd, inte minst psykologiskt motstånd. Man har trott att det inte går att driva företag på ett företagsekonomiskt vinstgivande sätt i skogslänen. Men nu, när det finns klara bevis för det, hoppas jag att alla opinionsbildande krafter bidrar till att tala om detta, så att också industrin blir mera villig att flytta. När det gäller industrins möjligheter att engagera den lokala arbetskraften måste man också göra extra insatser. Arbetsmarknadsministern talade i ett av sina inlägg om betydelsen av ökad arbetsförmedling och ökad utbildning. Det är en väg att klara problemet, men då måste också företagen vara positivt inställda och inte bara tro att om man trycker på en knapp så kommer det välutbildad arbetskraft med yrkeserfarenhet. Den inställningen måste vi komma ifrån, och det måste också industrin.
Herr talman! Det var en förfärlig massa frågor som arbetsmarknadsministern kom med, men jag skall gärna försöka besvara dem. Först vill jag dock rekommendera deltagarna i debatten att läsa långtidsutredningen noga och ordentligt, speciellt dess alternativ 2. Där visas nämligen alldeles klart en utveckling som inte blir särskilt trevlig, om vi inte vidtar åtgärder inom det här området, och i sin slutända kommer det att innebära att det inte hjälper med någon rörlighet över huvud taget, eller med några rörlighetsstimulanser eller med vilka åtgärder som helst för att ge folk i det här landet jobb. Då, kära meddebattörer, kommer vi inte att klara sysselsättningen. Fortsätter vi som vi har låtit utvecklingen gå under de senaste 10-15 åren, kommer det relativt snart under 1980-talet inte att finnas en tillräckligt stor arbetsmarknad för att sysselsätta huvuddelen av befolkningen i vårt land. Det är slutsatsen av långtidsutredningens alternativ 2. Detta tycker jag är tillräckligt allvarligt för att jag skall våga ta upp diskussionen om ökad geografisk rörlighet. Flera meddebattörer talar om att vi måste öka kapitalets rörlighet, och det kan ligga många positiva möjligheter i det. Men när vi alla vet att vi måste utnyttja befintligt realkapital maximalt för att hålla näsan över den ekonomiska vattenytan för stunden, är det då inte rimligt att ta upp de problem som de flesta involverade parter betraktar som hinder i vägen? Enligt min uppfattning är det bra om rörligheten har ökat, men jag är inte riktigt säker på att det är en långtgående trend som arbetsmarknadsministern här redovisar. Vi kan ändå konstatera att vi under den senaste högkonjunkturen haft en beständig brist på yrkesarbetare och arbetare i industrin i 199 storleksordningen, om jag skall vara generös, mellan 8000 och 12000 personer. Vid vissa toppar har bristen varit ännu större. Vad motsvarar det i bortfall av produktion och uteblivna exportinkomster? Det är en fråga som vi borde ställa oss, tycker jag. På Arne Franssons återkommande fråga om moderaterna är beredda att ställa sig bakom de förslag som decentraliseringsdelegationen kommer att lägga fram svarar jag som förut: Låt oss se förslagen, så får vi ta ställning. Det ärinte rimligt att begära uppslutning bakom förslag vilkas utformning vi ännu inte har sett. Så till arbetsmarknadsministerns frågor. När det gäller beskattningen syftade jag kanske inte främst på genomförda, helt riktiga och välmotiverade sänkningar av marginalskatterna utan mera på ett framtida skattesystem, som i större utsträckning tar hänsyn till försörjningsbörda och annat än vad dagens system gör. När det gäller barnomsorgen hoppas jag att vi är överens. Där måste vi ha ett system som är flexiblare än dagens system och som inte innebär att en plats på dagis i en kommun är säkrad, men att man, om man skulle behöva flytta för att få ett nytt jobb, inte kan få barntillsyn i den nya kommunen. Vi måste alltså ha ett flexiblare system — det är vi överens om. Vi är också överens om att vi måste få en effektivare platsförmedling. Låt oss utnyttja de resurser som AMS i dag besitter för att i så stor utsträckning som möjligt effektivisera platsförmedlingen. Vi får väl också se vad som kommer ut av den översyn av arbetsmarknadsstyrelsen som så småningom skall genomföras. Arbetsmarknadsministern säger att det har varit brist på yrkeskunnig arbetskraft ”litet här och där”. Jag kan bara hänvisa till statistiken från januari månad 1977 till september månad 1980. Då kan vi konstatera att det ärinte bara är ”här och där” som det har rått bristsituationer. Det har i stället varit en beständig och irriterande brist på yrkeskunnig arbetskraft under hela 1979 och 1980. Att detta är ett problem inser både arbetsmarknadsministern och jag. Och om vi skall kunna uppnå de ekonomisk-politiska målen, klarar vi inte en likadan situation när nästa högkonjunktur kommer. Då måste vi bättre utnyttja befintliga investeringar och maskiner för att ge bästa möjliga bidrag till den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Mitt slutintryck av denna debatt — när dimmorna så småningom skingrades efter de första inläggen — är att i varje fall arbetsmarknadsministern och jag är överens på många punkter. Vi är bl.a. ense om att vi måste öka rörligheten på arbetsmarknaden. Det var ett viktigt faktum att få fastslaget i denna debatt. Däremot har jag inte fått svar på frågan om arbetsmarknadsministern är beredd att lägga fram förslag om t.ex. höjda flyttningsbidrag eller förslag till andra konstruktioner för att se till att de människor som vill flytta men som i dag, beroende på ekonomiska omständigheter, inte kan flytta får möjlighet att göra det. Jag är övertygad om att vi under de närmaste åren får skäl att återkomma till denna diskussion många gånger. Klarar vi inte att höja rörligheten på arbetsmarknaden den grad som jag har talat om i min interpellation, kommer verkligheten — vilket långtidsutredningen och även många andra källor har pekat på — på nytt att ställa sådana krav. Då kommer vii större utsträckning, beroende på vårt ekonomiska läge, att tvingas ta till metoder som jag är alldeles övertygad om att vi alla inte tycker särskilt mycket om.
Herr talman! Jag är fullt medveten om att Bengt Wittbom inte i varje enskilt fall kan ge besked om de förslag som decentraliseringsdelegationen kommer att framlägga. Vad jag var ute efter var den principiella inställningen från moderata samlingspartiets sida, med tanke på de negativa ställningstaganden som det partiet vid tidigare tillfällen har gjort. Jag tror att det hade varit värdefullt, om Bengt Wittbom hade velat ge ett besked på denna punkt. Jag tror att det, som jag inledningsvis sade, är nödvändigt att vi skapar förutsättningar för och ser till att det blir en decentralisering av offentlig verksamhet till regioner som har behov av sysselsättning. Bengt Wittbom poängterade i sitt senaste inlägg litet för mycket långtidsutredningens prognos och bedömningar. Man skall ha klart för sig att det är en tjänstemannaprodukt från ekonomidepartementet. Och det finns anledning att analysera och fundera kring bedömningarna framöver innan man ansluter sig till den alldeles för pessimistiska inställning i dessa frågor som Bengt Wittbom gav uttryck för. Bengt Wittbom upplevde att vi i stort sett var överens om den geografiska rörlighetens stora betydelse. Jag delar nog inte uppfattningen att samstämmigheten är så stor. Jag kan inte ställa mig bakom ett uttalande om att rörligheten under den senaste perioden har varit alldeles för låg. Jag tror att vi måste möta problemen med andra åtgärder — jag nämnde vissa i mitt inledningsanförande. Det föreligger nämligen en mycket stor risk för att vi inte kan klara en geografisk rörlighet under socialt acceptabla former. Vi får heller inga förutsättningar för att uppnå regeringsförklaringens mål att skapa en bättre regional balans i detta land.
Herr talman! Ursäkta att jag tar till orda en gång till, när klockan är kvart över elva.

Så högt värderar jag alla framsteg att lösa problemen då det gäller rörligheten på arbetsmarknaden.

Herr talman! Riksdagen skall nu behandla tre förslag rörande boendet — räntebidrag, underhållslån och villabeskattning. Tidigare har riksdagen beslutat om nya regler för realisationsvinstbeskattning av fastigheter. När man bedömer inriktningen på bostadspolitiken bör alla dessa fyra förslag tas med. Det rådde stor enighet om inriktningen av bostadspolitiken vid 1974 års riksdagsbeslut, nämligen att man skulle söka åstadkomma ökad utjämning mellan besittningsformerna och att man skulle försöka förhindra att det uppstod stora skillnader i boendekostnader mellan likvärdiga bostäder av olika ålder. Åtgärder måste vidtas inom både finansieringsoch skattesystemen. Det är just vad som händer nu. Genom konkreta förslag söker vi uppfylla målsättningarna, och vi använder både skatteoch finansieringssystemet. Socialdemokraterna sviker genom att inte vilja delta i delbeslut som leder i rätt riktning. De avvaktar den s.k. slutliga lösningen. Finns den? Ja, jag hoppas det men jag är inte helt säker. Om det går att införa ett realt beskattningsoch finansieringssystem skulle många av svårigheterna att upprätthålla ett rättvist system försvinna. Den utredning som socialdemokraterna vill tillsätta för att hitta den slutliga lösningen finns redan. Nästa höst avser kommittén för real beskattning och finansiering att lägga fram sina överväganden. Det är min förhoppning att det skall vara möjligt att på sikt övergå till ett realt system. I avvaktan på det får vi ägna oss åt att förbättra de system som vi har. I det avseendet kommer denna höst att bli lyckosam. Oberättigade vinster vid försäljning av fastigheter kommer att beskattas hårdare, särskilt vinster som uppstår efter korta innehav. Skillnaderna mellan äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt och bostäder av olika ålder kommer att minska genom de tre förslag som skall behandlas i dag. Med dessa beslut skapas klarhet om boendekostnaderna för det närmaste året. Genom skrämselpropaganda om främst fastighetstaxeringens effekter har människor oroats helt i onödan. Hyresgästerna har också upplevt en het sommar och höst. Men hyresförhandlingarna resulterar nu i väsentligt lägre hyreshöjningar än vad som har aviserats, bl.a. på grund av att underhålls lånen förlängs samt att garantibeloppet sänks. Utan att bortse från de påfrestningar som landets ekonomiska situation i allmänhet innebär för hushållen vågar jag tro att många trots allt nu drar en lättnadens suck efter de beslut som kommer att fattas här i dag. För att uppfylla de sociala bostadspolitiska målen måste emellertid fortsatta överväganden komma till stånd, vilket också aviserats i propositionerna. Med nödvändighet kommer dessa överväganden att inriktas på skattesystemet och det äldre bostadsbeståndet. Överväganden inom enbart finansieringssystemet begränsar ju åtgärderna till endast det senast byggda beståndet. I regeringens besparingsproposition förutskickades att ca 600 milj.kr. skulle sparas inom ramen för räntebidragssystemet. De förändringar som har föreslagits — och som kammaren nu skall ta ställning till — innebär dels en omfördelning av räntebidragen till nyproduktionen, dels en nedskärning av räntestödet till det äldre beståndet. En differentiering görs också mellan upplåtelseformerna. För att stimulera igångsättningen och pressa boendekostnaderna har regeringen föreslagit att den garanterade räntan i nya hyresoch bostadsrättshus skall sänkas från 3,4 till 3 26. Detta innebär sänkta boendekostnader med 140 kr. i månaden för en genomsnittlig trerumslägenhet. Vi vill också medverka till att sänka boendekostnaderna för dem som skall bo i nya gruppbyggda småhus. Detta sker genom att räntebidrag införs för tiden mellan inflyttning och utbetalning av det statliga bostadslånet. På så vis kan boendekostnaderna sänkas med 550-600 kr. per månad netto för dem som bor i ett normalt grupphus under denna tid, som i vissa fall kan uppgå till ett par år efter inflyttningen. Den senaste åtgärden samt en besparing på 600 milj.kr. kan finansieras genom att räntebidragen minskas för äldre småhus och bostadsrättslägenheter. Av tekniska och sakliga skäl är det lämpligt att göra skillnad på de småhus som är byggda före 1975 och dem som är byggda därefter. För den äldre kategorin föreslås räntebidragen upphöra 1983. För den yngre kategorin görs en extra höjning av räntan 1981. För dessa småhus ökar upptrappningstakten av räntan år 1982 från 0,35 20 till 0,5 96 per år. Bostadsrättslägenheter föreslås få en extra höjning 1981 som en engångsåtgärd. För ingen av dessa åtgärder kommer kostnaden för den genomsnittliga bostaden att öka mer än i storleksordningen 100 kr. per månad. En av de ledande tankarna i den dåvarande socialdemokratiska regeringens bostadspolitiska proposition från 1974 var att man skulle söka åstadkomma en ökad utjämning mellan besittningsformerna och att man skulle förhindra att det uppstod stora skillnader i boendekostnader mellan likvärdiga bostäder av olika ålder. Denna åsikt fick då stöd och uppslutning i riksdagen bl.a. från centern och folkpartiet. Vad som förvånar är att socialdemokraterna uppenbarligen har gått ifrån denna grundläggande princip. I sin partimotion för de nämligen fram yrkanden som innebär att man skall avstå från att nu fullfölja 1974 års bostadspolitiska ambitioner. Så har civilutskottet tolkat den socialdemokratiska partimotionen, och så tolkar också jag den. En något välvilligare tolkning skulle vara att socialdemokraterna saknar alternativ och hellre än att ansluta sig till regeringens förslag avstyrker utan annan motivering än att det här behövs en parlamentarisk utredning. I avvaktan på den menar man att riksdagen bör vara handlingsförlamad. Jag noterar dock att socialdemokraterna stöder förslaget om en sänkning av den garanterade räntan i nyproduktionen av bostadsrättsoch hyreshus. Likaså accepterar man förslaget om sänkta räntekostnader för tiden mellan färdigställandet och utbetalningen av bostadslån vid produktion av småhus. Den föreslagna höjningen av den årliga upptrappningen av den garanterade räntan för småhus med äganderätt till 0,5 926 finner socialdemokraterna t.o.m. väl motiverad. Jag tycker det är tillfredsställande att socialdemokraterna även utan den parlamentariska utredning som de föreslagit kan presentera en åsikt i denna fråga, trots att den sammanfaller med regeringens. När det gäller frågan om underhållslån föreslår regeringen riksdagen att underhållslånen skall förlängas under 1981. Detta bör ske enligt samma villkor som hittills. Det är också viktigt att understryka att regeringen inte avser att förlänga lånen efter 1981. Inte heller avser vi att föreslå att lånen skall avskrivas. Underhållsfondsutredningen har preliminärt skissat ett förslag på en mer långsiktig lösning av underhållskostnadernas finansiering. Det tredje spörsmålet i detta avsnitt gäller ändrade regler för villabeskattning. Regeringens förslag bygger i allt väsentligt på den breda partipolitiska enighet som uppnåddes i 1976 års fastighetstaxeringskommitté. Därutöver har regeringen föreslagit att den kommunala garantiskatten skall sänkas från 2 Fo till 1,5 Zo för såväl småhus som flerfamiljshus. Detta har också fått stöd från socialdemokratiskt håll. Låt mig säga att det är värdefullt att frågan om nya regler för villabeskattningen slutligen verkar kunna lösas med stöd av en mycket bred partipolitisk förankring i riksdagen. Det är inte obekant att just denna fråga varit föremål för spekulationer, rykten och skrämselpropaganda från olika håll. Socialdemokraterna gjorde tidigare i höstas ett utspel som uppfattades som märkligt och svåröverskådligt. Innebörden var, såvitt jag förstår, att 1981 års taxering skulle vara ett provisorium och att man i vissa avseenden skulle tillämpa både 1975 och 1981 års taxeringsvärden. Det blev snabbt ganska tyst om förslaget, och jag skall inte försöka dra i gång en ny debatt om det. Jag konstaterar bara att socialdemokraterna i annat sammanhang, beträffande realisationsvinstbeskattningen, särskilt betonade att nya skatteregler inte i onödan skall göras så komplicerade att det blir svårt för vanliga människor att förstå den fulla innebörden av dem. Regeringens förslag om villabeskattningen innebär inte någon låsning i tiden framöver. Vpk:s förslag till ny villabeskattning är — om man skall uttrycka det milt — orealistiskt. Motionsförslaget är sådant att det ställer vpk vid sidan om debatten. Det är därför — och mot bakgrund av den i övrigt breda politiska enighet som finns bakom regeringens förslag — ingen anledning att förlänga diskussionen med att analysera vad vpk:s förslag skulle innebära för småhusägarna i höjda boendekostnader. Inte ens vpk självt har gjort det i sin motion. Till sist, herr talman, får inte den socialdemokratiska reservationen till civilutskottets betänkande om räntebidragen stå oemotsagd. Det sägs i reservationen att spekulation, segregation och bostadslöshet för betalningssvaga dominerar den bostadspolitiska bilden. Det är precis tvärtom. Vi har i Sverige inslag av den bild socialdemokraterna målar upp, men de utgör undantag i stället för regel. Herr talman! Jag känner — framför allt mot bakgrund av mina intryck från ett besök i Afrika nyligen — olust inför den brist på relativitetstänkande och den brist på sinne för proportioner som uttalanden av detta slag visar.

Herr talman! Det är synd om bostadsfrågan. Ingen fråga är väl egentligen : så illa behandlad av oss politiker. För individen är det av grundläggande betydelse att ha en bra bostad till ett hyggligt pris. Samhället gör ju stora uppoffringar ekonomiskt, och det har också med skiftande framgång i flera årtionden gjorts ingrepp i samhällsmaskineriet. Det är klart att bostadsfrågan påverkar en stor mängd områden i samhällslivet: arbetsmarknaden, näringspolitiken och kapitalmarknaden. Med den sektorsindelning inom politiken som vi har vant oss vid påverkas bostadsfrågans hantering av de områden som berörs av den. Dessa områden styrs också av sina egna intressen. Under den tid som gått har vi också kunnat notera hur dessa intressen tar över och skapar mycket stora svårigheter på bostadsmarknaden när det gäller att realisera de höga mål som vi har fastställt för bostadspolitiken, vilket är att beklaga. Idag har vi en sådan situation. Vi har nu att fatta skattepolitiska beslut och i anknytning till dem även andra beslut. Man kan se hur skattepolitiken under 1970-talet har styrts av skattetekniska värderingar, och det är självklart, men den har också utnyttjats för de värderingar som nu dominerar vår riksdag. Bostadspolitiken förs på ett sätt som avviker mot vad som var avsikten. Skattepolitiken används alltså som ett medel härvidlag. 1970-talets problem är ju ojämlikheten när det gäller olika upplåtelseformer. Det råder inget tvivel om att det är där som det onda ligger. Detta är orsaken till många bekymmer på den svenska bostadsmarknaden. Jag är förvånad över jämförelsen med Afrika. Skall detta resonemang gälla allt vad vi sysslar med i Sverige? I så fall får vi en annan situation än den som vi är vana vid. Det är klart att vi skall jämföra våra förhållanden med andra länders, men jag trodde att resan från Afrika till Sverige var så pass lång att det fanns tid för en återanpassning till vår verklighet och det som vi har för oss i det här landet. Då är det inte fråga om hur rik och fattig bor här jämfört med hur rik och fattig bor i Afrika. Det gäller vad som händer människorna här i Sverige. Den ojämlikhet som under 1970-talet har uppstått i fråga om boendet är en produkt av oviljan att använda de instrument som vi har för att hålla bostadspolitikens målsättning levande. Ett generellt bekymmer under alla tider när det gäller bostadsfrågan har varit att den inte får vara i fred för andra intressen. Bostadspolitiken misshandlas på grund av hänsynstagande till andra områden. Det blir så mycket svårare när politiken styrs av sådana politiska värderingar som beklagligtvis nu också Birgit Friggebo stöder i och med koalitionen med moderata samlingspartiet i regeringen. Beträffande själva hanteringen av bostadsfrågan med hänsynstagande till andra frågor vill jag göra den lilla anmärkningen att det finns små glimtar av ljus i diskussionen. I civilutskottets betänkande 1980/81:7 på s. 5 finns det några rader som jag vill fästa uppmärksamheten på. Dessa rader verkar anspråkslösa och för många kanske också obegripliga. Men de som vet vad som rör sig bakom kulisserna förstår ärendet. Det står så här: ”Civilutskottet noterar för sin del i detta sammanhang endast sin uppfattning att beredningen av frågor som bör samordnas inom det gemensamma bostadsoch skattepolitiska fältet på flera håll behöver ägnas ytterligare uppmärksamhet för att konkreta resultat skall kunna uppnås.” Jag tror att detta är viktigt och är glad för att vi i utskottet blev eniga på denna punkt. Får jag sedan, mot bakgrund av vad som sades om Afrika, framhålla att vi i jämförelse med dem naturligtvis har välfärd på bostadsmarknaden. Vi har inget allmänt elände där, men ser vi på målsättningen för vår bostadspolitik och det som har skett under 1970-talet, finner vi ju, enkelt uttryckt, att bostadspolitiken är på väg i den andra riktningen bort från målet. Ökad orättvisa i boendet är verkligheten i dag. Inför 1980-talet står vi här med en spekulation i människornas rätt att bo. Detta håller på att ta över när det gäller bostadsförsörjningen. Det är ingen tvekan om det. Det är också noterbart att de bostadslösas antal bland de betalningssvaga tilltar i många kommuner samtidigt som valfriheten för de kapitalstarka ökar. Man kan inte förneka eller stå främmande inför det faktum att segregation och utslagning inom boendet håller på att omdana samhället, bort från solidaritet och rättvisa just inom bostadsmarknaden, och att nyproduktionen är helt anpassad till dem som är betalningsstarka och har kapitalresurser att sätta in. Att spekulationsvinster i nyproduktionen och i redan befintliga bostäder, upplåtna med ägandeoch bostadsrätt, betalas av skattebetalarna genom de alltmer ökande ränteavdragen bör också stå uppenbart. Jag vill gärna ge bostadsministern en blomma för att hon under sin tid har offentligt redovisat, klart i siffror, vad som går åt i skattebortfall som en följd av ränteavdragen och kallat det vid sitt rätta namn, nämligen subvention. Det är så sällan man får anledning att ge bostadsministern en blomma, och därför vill jag gärna göra det nu. De uppgifter som hon gett är befrämjande för kunskapen. Men tyvärr slår verkligheten — som det finns uppgifter om i våra handlingar — inte alltid igenom våra hjärnor, så att det leder oss till något handlande. Ordet skattesubvention fick man inte använda i den här lokalen i början på 1970-talet. Det blev ramaskrin från folkpartister, centerpartister och moderater bara man sade det, och jag är mycket glad för att vi kan använda det ordet i dag. ”Skattesubventionen” var 1978 uppe i 6 miljarder. 1975 var den 2,5 miljarder, och man kan väl med hjälp av dessa siffror bedöma att den snart är uppe i 10 miljarder. Och med det beslut vi förmodligen i dag kommer att fatta, med utgångspunkt i regeringens förslag, kommer den här ökningstakten att fortsätta framöver — om man inte vidtar andra åtgärder som eliminerar dessa effekter. Och det är alltså på den punkten vi är oeniga. Det är svårt att hitta siffror från tidigare år. Jag minns att man, då vi satt i bostadsutredningar i början av 1970-talet, inte talade om detta som ett skattebortfallsproblem; det fanns inte statistik på hur stort skattebortfallet var. Man visste att problemet fanns, men det fanns alltså inga uppgifter — i varje fall inte om miljardbelopp. Men nu är vi där att problemet tagits fram, och vi kan ana utvecklingen framför oss. Och jag frågar: Hur skall detta belopp kunna betecknas som små inslag, när det är detta problem som dominerar bilden och som skapar den besvärliga situation som råder — med stora skillnader mellan hyreslägenheten och bostaden som bebos av ägaren? Den orättvisa verkan är ju här att ju högre inkomst man har, desto mer får man i subventioner. Behovet är mindre, bidraget är större — det är precis tvärtom mot hur det borde vara. 1974 talar man väldigt mycket om. Det är roligt att höra. Då lyckades nämligen alla partier här i kammaren komma överens, t.o.m. moderaterna. Den som vill forska i detta kan finna att även moderaterna ställde upp på att systemet var orättvist, att det var gynnsamt för egnahemsägarna att få ränteavdrag. De var med på grundtanken. Men sedan hade de bakom sig någon formulering om att samhället inte på sikt skall lägga sig i bostadspolitiken — och det har de alltid kört med. Men vi var eniga i grundfrågan och godtog grundtanken — även om det är svårt att tro på att moderaterna var med på en så förnuftig tankegång. Så var det faktiskt. Det kanske inte var meningen — det vet inte jag — men så var verkligheten. Det är mycket märkligt att man kunde bli ense på 1970-talet, och vi vidtog åtgärder — efter den tidens förutsättningar — för att eliminera orättvisorna och för att, som vi sade, kunna få en ökad och över tiden bestående ekonomisk rättvisa mellan alla boende och mellan olika besittningsformer. Tanken var då också — det sades mycket tydligt vid det tillfället — att fullfölja den politiken allteftersom, och tiden skulle nu vara mogen för ett sådant fullföljande. Vad är det då som hänt under den tid som gått? Jo, utvecklingen har varit dramatisk, och den har gått åt samma håll som tidigare men med ökad kraft — istället för att vända. Den har rivit sönder de instrument vi har haft att arbeta med inom bostadspolitikens område. Fastighetstaxeringskommittén, där vår man var Paul Jansson, godtog det förslag som fanns beträffande villabeskattningen. Men villabeskattning är ett felaktigt ord, eftersom det är ytterst få som har skatt på sina villor i den mening som här avses. Det borde egentligen vara ett annat ord på detta, det som bostadsministern använde sig av. Paul Jansson godtog det då — och vi godtar det nu — men han gjorde det under ett förbehåll, ett särskilt yttrande, som klart markerar den ståndpunkt vi har i denna fråga och som nu fullföljs i vår motion och i våra reservationer. I det sammanhanget kan vi notera att det fanns behov av en översyn och av andra ingrepp på bostadsmarknaden. Enbart den här åtgärden skulle alltså inte lösa frågan. Det vore ett sätt att konservera orättvisan om man bara vidtog den här ändringen. Det har under sommaren visat sig att det finns intresse för detta, hos villaägare, hos hyresgästerna, hos organisationerna på bostadsmarknaden, HSB, Riksbyggen och SABO. Alla talar om att man ser detta som ett elände och ett bekymmer; att man vill lösa problemet; att man vill sätta sig ned och förutsättningslöst diskutera just den här frågan om skatteeffekterna och finansieringsvillkoren. Därför var det väl inte så konstigt att vi från oppositionen begärde en överläggning om hur man skulle klara de delarna, eftersom man hade ”lagt sig” beträffande villabeskattningen men ville ta upp andra frågeställningar. Det blev kalla handen från regeringens sida. Bostadsministerns hand kanske inte var så kall, men hon förmedlade i varje fall den kalla handen ut till offentligheten. Vi har samma situation i dag. Vi har inför den här ändringen sagt oss att eftersom vi inte kan få ett genomgripande resonemang, är det nödvändigt att vi får en så bred parlamentarisk uppslutning som möjligt kring frågan vad man skall göra utöver en justering av villabeskattningen för att inte få de här bedrövliga konsekvenserna. Det är ju detta som är bekymret. Det säger regeringen själv. Det är bara ett steg hit och ett steg dit, utredningar av det ena och utredningar av det andra som man säger att man skall titta på. Man inser tydligen att bara det här beslutet om villabeskattningen inte är tillräckligt utan att det måste mer till. Därför är vi socialdemokrater — jag förmodar att också Tore Claeson ställer upp på det, med vpk bakom sig — villiga att sätta oss ned vid bordet och resonera om hur man skall skapa den rättvisa i boendet, i dag och över tiden, som var målsättningen 1974 och som vi då började arbeta med att förverkliga. Villaägarna, hyresgästerna och andra grupper är villiga till det. Det är bara den här knappa majoriteten som inte är villig till det. Jag tycker det är beklämmande. Vad är det man är rädd för att diskutera i de här sammanhangen? Detta är bakgrunden till det yrkande vi har om en utredning. Det centrala för oss är att få i gång en diskussion och få frågan belyst: Det är klart att det sägs saker i denna diskussion som är svårbegripliga därför att utvecklingen har gått så katastrofalt långt åt andra hållet, att de instrument vi hade i början på 1970-talet inte längre passar. Vi måste se till att hitta på något mer, något annorlunda, därför att verkligheten är så dramatiskt annorlunda. Sådana faktorer som inflationen, byggnadskostnadsutvecklingen, ränteutvecklingen — för att bara nämna några — får de här effekterna. Nu har vi sagt att det är fel att som bostadsministern göra insatser droppvis här och var på räntebidragsområdet i fråga om egnahemmen och bostadsrättslägenheterna— med avsteg från vad som gäller för hyreshusen. Vi förstår inte det sättet att handskas med frågan. Vi förstår rakt inte syftet med att helt avstå från räntebidragen för egnahemmen, för då kommer där endast att gälla den orättvisa subvention som ränteavdraget utgör, så att den som har goda inkomster får mer av samhället än den som har små inkomster. Det kan Nr 51 UH betyda mycket stora svårigheter för folk med låga inkomster att över huvud taget kunna efterfråga dessa bostäder på marknaden. Därför är det från vår synpunkt mycket viktigt att man hanterar de frågorna i deras sammanhang och inte bara burdust rusar i väg och säger: Nu kan man klara sig utan — Vjillabeskatträntebidraget därför att kapitalkostnaden i gamla hus är låg jämfört med kapitalkostnaden för nya hus. Men då ser man inte helheten. Det är det vi vill att man skall göra. Jag vill alltså till slut säga att parterna på bostadsmarknaden och vi här i riksdagen i stort antal — ett fruktansvärt stort antal, det borde regeringen inse —-vill något annat med den här ändringen. Låt oss då i lugn och ro sätta oss ner kring ett bord för att analysera den verklighet vi har omkring oss och se på det som vi anser vara det sociala elände som uppstår genom att bostadsfrågan blivit så snedvriden under de här sista tio åren! — Det är därför som vi socialdemokrater ställer upp bakom reservationerna vid civilutskottets betänkanden nr 7 och 8. Jag yrkar alltså bifall till de reservationerna:

Herr talman!

Också bostadstillägg — eller, som det nu heter, bostadsbidrag — och hyressättning behandlades ju där. Finansieringsoch skatteproblemen avsåg boendes kostnadsnivå, och liksom tidigare likställdheten mellan olika årgångar av bostäder men nu också mellan olika upplåtelseformer. I valet mellan att reformera beskattningen och att söka anpassa bostadsfinansieringen till beskattningens utfall valde man som bekant att anpassa finansieringen. Paritetslånen avskaffades och generella subventioner i form av räntebidrag återinfördes. Markvillkoret infördes som en förutsättning för statligt lån, innebärande att marken skall ha upplåtits av kommunen. Det främsta motivet för det var att kommunerna skulle främja en rationell produktion, som det hette. Självkostnadsföretagen skulle ges en dominerande ställning, men det konkurrenselement som ligger i byggandet genom olika företagsformer skulle behållas. Man rekommenderade i det här principiella ställningstagandet 1974 att tomträtt skulle tillämpas. I syfte att öka konkurrensen införde man också i princip krav på s.k. anbudskonkurrens vid upphandling såsom villkor för statliga lån. Vad har det nu blivit av allt det här? Ja, jag vill nog instämma med Per Bergman i att det i praktiken har blivit synnerligen litet av de riktlinjer för bostadspolitiken som dragits upp med utgångspunkt från 1974 års beslut. Det 1 fanns heller inte mycket i bostadsministerns anförande som kunde ge anledning till några förhoppningar om att det nu skulle bli någon förändring av bostadspolitiken här i landet. Herr talman! Först under 1970-talet har medvetenheten och kunskaperna om ekonomiska orättvisor och totalekonomiska effekter för byggandet, som beror av skattesystemets utformning, blivit så stora att någon större uppmärksamhet ägnats åt dessa problem. Länge förnekade man från många håll bestämt att beskattningen kommit att fungera som en subventionering av villaägarna och att det fanns stora orättvisor i boendet, beroende av olika upplåtelseformer. Skattesubventionerna till villaägandet har blivit en mycket större ekonomisk uppoffring för samhället än de övriga bostadspolitiska insatserna. Skattesubventionerna överstiger i dag samhällets utgifter för räntebidrag och bostadsbidrag. Att skapa ekonomisk rättvisa och likställdhet i boendet är nödvändigt för att olika insatser för en social bostadspolitik skall ge effekt. Främst måste då eftersträvas neutrala skatteoch finansieringsmässiga villkor mellan olika upplåtelseformer. Vidare måste spekulation och ojämlikhet i förmögenhetsbildning genom boendet förhindras. En tredje viktig åtgärd är att åstadkomma neutralitet i kommunernas täckning av kostnader för investering och drift i samband med bostadsförsörjningen. Ur samhällets synpunkt är det dyrare att bygga småhus än flerfamiljshus. Även då det gäller nyttjandet av knappa resurser som mark, kapital och energi ställer småhusen större anspråk än flerfamiljshusen. Orättvisorna mellan olika upplåtelseformer gynnar ägandet av bostaden på bekostnad av dem som hyr eller bor med bostadsrätt. Dessa orättvisor måste bekämpas. Ekonomisk rättvisa skall enligt vår mening åstadkommas i första hand genom ett ökat stöd till hyresboendet på bekostnad av spekulanter och fastighetshajar, höginkomsttagare och förmögna villaägare med stora och dyra hus. Den kategori villaägare som bara utgör ungefär en fjärdedel av samtliga men som tillgodogör sig tre fjärdedelar av de subventioner i form av skatteavdrag, som uppgår till omkring 10 miljarder kronor per år, måste vara med och betala en omfördelning. Orättvisorna måste bort genom att man gör slut på alla vinstoch spekulationsintressen på bostadsmarknaden, i alla led från marken till det färdiga huset. Småhusägare, hyresgäster och bostadsrättsinnehavare har ett gemensamt intresse av detta. Det är bara privata bank-, markoch byggintressen som tjänar på de nuvarande förhållandena och på att man spelar ut olika bostadskonsumenter mot varandra. Förslagen i regeringens proposition om ändrade regler för villabeskattningen innebär i sak inga större förändringar i nuvarande förhållanden med hänsyn tagen bl.a. till den långa tid som förflutit sedan föregående fastighetstaxering och de jämförelsevis mycket större kostnadsökningar som hyresboende drabbats av under senare hälften av 1970-talet. De förmögenhetsklyftor som skapats genom boendet kommer inte att förändras, och orättvisorna i boendekostnader mellan olika boendeformer löses inte med regeringens förslag. Förslaget löser heller inte problemet med den stora orättvisan mellan olika Nr 51 villaägare.

Våra förslag med anledning av regeringspropositionen skall ses mot denna bakgrund. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det måste genomföras en rad olika åtgärder i enlighet med vad vi tidigare föreslagit i olika sammanhang. En annan markpolitik, en annan finansieringspolitik med en låg och fast ränta, en statlig totalfinansiering genom en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank och ett ökat bostadsbyggande är de viktigaste inslagen i en annan och bättre bostadspolitik. Bostadsministern säger att vpk:s förslag när det gäller villabeskattningen m.m., som det heter i propositionen, inte är realistiska och att man därför inte bör diskutera dem. Hon menar att vpk på det sättet ställer sig utanför debatten. Jag vill här säga att jag tycker att man borde sluta med det sättet att diskutera och argumentera. Gå i stället in på de krav som vpk ställer och tala om vad det är för fel på dem, varför de inte skulle bidra till en större ekonomisk rättvisa och varför de är så orealistiska! Vad är det i förslagen, Birgit Friggebo, som är så orealistiskt? Är det det som vi säger beträffande förslaget om ändring av den statliga förmögenhetsskatten? Eller är det vårt önskemål om ett skyndsamt förslag till åtgärder för att skydda folkpensionärer och låginkomsttagare från effekterna av inflation och spekulation på fastighetsvärden? Är det att vi säger att man bör avslå regeringens förslag till lag om ändring i lagen om arvsskatt och gåvoskatt? Eller gäller det andra förslag som vi ställer i detta sammanhang? Är det t.ex. vårt förslag att man skall ge regeringen till känna vad som anförs i motionen om principerna för bostadsbeskattning och boendekostnader och att riksdagen hos regeringen skall hemställa om en utredning om detta i enlighet med vad som sägs i motionen? Vad är det i dessa förslag som är så orealistiskt, att man anser sig inte ens behöva diskutera förslagen och menar sig därmed kunna säga att vpk ställer sig utanför debatten? Jag tycker att inte minst bostadsministern bör sluta med detta sätt att argumentera. Det är ingen nyhet, utan något som man har använt förut för att söka komma förbi problemen och slippa att diskutera de verkliga bekymren och de förslag som bl.a. vpk och socialdemokraterna har ställt i olika sammanhang då det gäller bostadspolitiken. Tommy Franzén kommer senare att ytterligare uppehålla sig vid skatteutskottets betänkande 11, och jag övergår till att kommentera civilutskottets båda betänkanden nr 7 och 8, som behandlas i ett sammanhang. Jag tar då först upp frågan om räntebidragen, där vpk föreslår dels att riksdagen skall ge regeringen till känna att någon ytterligare upptrappning av den garanterade räntan inte bör ske för hus som tillhör allmännyttiga bostadsföretag, dels att den föreslagna engångsupptrappningen av den garanterade räntan för äldre 13 bostadsrättshus inte skall genomföras. Civilutskottet har i detta sammanhang behandlat ett vpk-yrkande om en ny översyn av bostadsbeskattningen, som leder till en bostadspolitiskt nödvändig ekonomisk rättvisa mellan skilda upplåtelseformer. Detta yrkande har skatteutskottet avstyrkt. Det hänvisar bl.a. till att det kan förutsättas att en genomgripande översyn kommer till stånd men att man bör avvakta utredning om underskottsavdrag och närmare studera utfallet av den nya fastighetstaxeringen. Civilutskottet noterar, som också Per Bergman var inne på, som sin uppfattning att beredningen av frågor som bör samordnas inom det gemensamma bostadsoch skattepolitiska fältet på flera håll behöver ägnas ytterligare uppmärksamhet för att man skall kunna uppnå konkreta resultat. Jag vill då fråga: Hur menar civilutskottet att dessa frågor skall ägnas den större uppmärksamhet som man säger behövs?

Var snäll och svara på det från utskottets sida! Villkoren för de statliga bostadslånen spelar en stor och avgörande roll för hyrornas storlek, men även för att stimulera bostadsbyggandet. Räntans storlek, lånetidens längd och systemet för belåning måste användas som verksamma medel då det gäller att avskaffa bostadsbristen genom ett ökat bostadsbyggande och pressa ner hyrorna. Vänsterpartiet kommunisterna har sedan flera år tillbaka ställt en rad förslag till konkreta åtgärder för att erhålla ”billigare pengar” till bostadssektorn, framför allt då det gäller allmännyttiga bostadsföretag. Staten och kommunerna måste, enligt vår mening, slå vakt om allmännyttan, underlätta dess fortbestånd och vidareutveckling för hyresgästernas bästa. Staten har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen. I detta ligger ansvar för att villkor skapas genom finansiering, beskattning och övrig lagstiftning, för att nyproduktion, sanering och ombyggnad av bostäder skall kunna ske i tillräcklig omfattning och ge en god miljö. Enda garantin för en bra bostadsförsörjning med låga hyror, bra miljö, verkligt boinflytande och demokrati i boendet är ökade insatser för samhällsägda bostäder. Vpk har avvisat förslagen i regeringens s.k. sparplan om förändring av räntebidragen och bostadsbidragen och ifrågasätter om regeringsförslagen, därest de skulle realiseras, får de påstådda effekterna eller innebär de besparingar som görs gällande. Den föreslagna upptrappningen av den garanterade räntan för småhus med äganderätt kan vi t. v. acceptera. Det är emellertid nödvändigt att ett samlat förslag läggs fram på grundval av de av vpk i olika sammanhang ställda förslagen. Det gäller förslagen om en statlig bostadsbank och totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar. Det gäller förslagen om sådana ändrade förutsättningar och villkor för finansieringen av bostadsbyggandet som kan såväl stimulera bostadsbyggande som ge lägre Nr 51 hyror och ekonomisk rättvisa mellan olika upplåtelseformer. För statligt belånade bostadsrätter bör inga förändringar nu genomföras som innebär en försämring av deras lånevillkor, och förslaget om engångsupptrappning av den garanterade räntan för äldre bostadshus bör därför avslås. Förslaget i propositionen om garanterade räntan avseende nya hyresoch bostadsrättshus är ett steg i rätt riktning, men vi kan som bekant inte acceptera den årliga upptrappningen för de allmännyttiga bostadsföretagens hyreshus. Herr talman! Det handlar i vårt förslag — som civilutskottet också har konstaterat — om en frysning av kapitalkostnadsnivån för de av allmännyttan ägda hyreshusen. Utskottet nämner även olika varianter som vpk föreslagit under senare år i syfte att stoppa hyresutvecklingen och kraftigt begränsa hyreshöjningarna på hela hyresmarknaden. Utskottet nämner även skatteutskottets avslagsyrkande i betänkande nr 9, som behandlades i kammaren i förra veckan, där skatteutskottet enligt min mening gjorde sig skyldigt till en våldsam överdrift. Man påstod nämligen att om vpk-yrkandet om undantag från mervärdeskatt för bostadsbyggande och sanering i allmännyttig regi bifölls skulle detta kräva en omprövning av hela hyreslagstiftningen. Det faller på sin egen orimlighet. Civilutskottet hade i sitt yttrande till motionsyrkandet inte anfört något sådant, förhoppningsvis beroende på bättre sakkunskap på detta område. Utskottet har noterat att regeringen vid beräkningen av spareffekterna genom ändrade räntebidrag låtit kostnaderna för ökade räntebidrag till nya hyresoch bostadsrättshus blir kompenserade genom aviserade sänkningar av räntebidrag för äldre hyreshus. Vpk vänder sig bestämt emot detta, som också framgår av våra förslag. De underhållslån för hyreshus som infördes för två år sedan och som nu efter mycket om och men kommer att förlängas under 1981 har en mycket stor betydelse som ett väsentligt bidrag till att begränsa hyreshöjningen. På den punkten delar jag bostadsministerns uppfattning. Av riksdagspartierna är det bara vpk som motionsvägen föreslagit en förlängning av underhållslånen. Det har varit märkliga turer kring det nya underhållslånet för 1981. Först ett klart nej till nytt underhållslån, sedan ett jaså eller ett njaa. Nu slutligen ett ja, men inte ett entydigt ja utan ett ja ur. der vissa förutsättningar, knutna till förslag från underhållsfondsutredningen, som kan förväntas någon gång under våren 1981. Redan i motion till propositionsförslaget om underhållslånen, 1978/79:66, framförde vpk förslag om att underhållslån bara skulle ges till allmännyttiga bostadsföretag, att de skulle vara ränteoch amorteringsfria och att de skulle utgå till alla statligt belånade hyreshus hos allmännyttan. Även socialdemokraterna föreslog att lånen skulle utgå till allmännyttiga och kommunala bostadsföretag. Vpk har i olika sammanhang återkommit till dessa våra förslag och framhållit nödvändigheten av att underhållslånen bibehålls även efter år 1980. Främst tack vare en massiv hyresgästopinion tvingades regeringen nu att komma med förslag om förlängda lån för 1981. 15 Herr talman! De rekordhöga hyreshöjningskraven kunde i årets hyresförhandlingar prutas ganska kraftigt, bl.a. tack vare de nya underhållslånen. Ändå är årets hyreshöjningar bland de kraftigaste många hyresgäster varit med om. Hyreshöjningar med mellan 100 och 150 kr. per månad hör till den realitet hundratusentals hushåll ställs inför från den 1 januari nästa år. Inför det kommande året syns tyvärr ingen ljusning. Den sociala bostadspolitiken får steg för steg lämna plats för de ”fria marknadskrafterna”. I deras spår följer en allt allvarligare bostadsbrist, kraftigt ökade byggkostnader, svarta affärer, spekulation och allt djupare orättvisor i boendet. Regeringens oförmåga, bristande vilja och orättfärdiga ekonomiska politik äventyrar tryggheten. Fortsatta underhållslån i den omfattning och med det innehåll vpk föreslår i sin motion skulle hjälpa till att hålla boendekostnaderna nere och stödja de allmännyttiga bostadsföretagen. Jag yrkar bifall till de vpk-motioner som behandlas i skatteutskottets betänkande 11 och civilutskottets betänkanden 7 och 8 med undantag för de motionsyrkanden som tillgodoses genom reservation 4 vid skatteutskottets betänkande 11 och reservation 3 vid civilutskottets betänkande 7.
Herr talman! Per Bergman inledde sitt anförande med att säga att det var synd om bostadsfrågan, därför att bl.a. de befintliga instrumenten och de målsättningar som vi har håller på att slås sönder genom regeringens vilja att inte handla. Vad vi har att ta ställning till i dag är tre olika förslag på bostadspolitikens område som visar att regeringen just handlar. Men socialdemokraterna ställer sig delvis vid sidan om detta handlande genom att de inte vill ta ställning till de förslag till konkreta åtgärder som vi för fram, bl.a. inom räntebidragens område. Mot bakgrund av den beskrivning som Per Bergman gör av bostadspolitiken är det underligt att socialdemokraterna inte ställer sig bakom regeringens förslag, som ju innebär en utjämning mellan olika upplåtelseformer och mellan bostäder av olika ålder. Nu fick vi ett sakskäl till att socialdemokraterna inte ställer sig bakom regeringens förslag. Skälet var att man inte förstod att regeringen ville minska räntebidragen för äldre småhus och bostadsrätter och inte göra någonting inom hyresrättsområdet. Jag är litet förvånad över att höra detta från Per Bergman, som är så kunnig på det här området. Det är ju så att inom hyresrättens område har man en utjämning mellan olika bostäder av olika ålder genom den hyressättningsprincip som används. Den möjligheten har man inte när det gäller småhusen och bostadsrätterna. Detta har ju bl.a. lett till att äldre småhus har lägre kapitalkostnader än vad äldre hyreshus har, eller rättare sagt än vad hyran i de äldre hyreshusen ger uttryck för. Det är mot den bakgrunden som regeringen lägger fram förslaget att på sikt eller till 1983 ta bort räntebidragen för de äldre småhusen. Det gör vi alltså därför att boendekostnaderna där är lägre än i hyreshusen. Om ett sådant här hus säljs utgör räntebidragen dessutom inte ett stöd till den som köper huset — de driver i stället upp försäljningspriserna. De bidrar alltså till vinster när man säljer sitt hus. Detsamma gäller bostadsrätter. Jag har stor förståelse för att socialdemokraterna inte kan framlägga Nr 51 exakta och konkreta förslag för att följa upp målsättningarna från 1974 års bostadspolitiska beslut, beroende bl.a. på bristande utredningsresurser — där har naturligtvis en regering ett försteg. Men vad jag inte förstår är att de inte ställer upp på våra konkreta och väl genomarbetade förslag, som syftar — Villabeskatttill att undanröja riskerna för det som socialdemokraterna säger sig vilja motverka, nämligen spekulation, segregation och dyra bostäder för betalningssvaga. Det är trots allt så, Per Bergman — vad socialdemokraterna än säger om att bilden domineras av dessa negativa inslag — att nästan alla människor i Sverige bor bra, och de allra flesta är också nöjda med sin bostad. Så till Tore Claeson, som kände sig störd av att jag menade att vpk ställde sig vid sidan om debatten genom att framlägga så orealistiska förslag. Vad jag då främst tänkte på var ingenting av det Tore Claeson tog upp. Jag tänkte främst på de nya intäktschabloner som vpk föreslår när det gäller villabeskattningen. Om man skulle genomföra vpk:s förslag så skulle det innebära att många människor tvingades flytta från sina hem, och vi skulle få en omfattande flyttningskarusell runt om i landet. Ingen skulle ha råd att köpa de hus som människor tvingades att flytta ifrån. Dessutom tar sådana förslag inte sikte på det som jag tror att vpk är ute efter, nämligen att straffa de människor som har stora ränteavdrag. Tvärtom slår det mot alla människor som bor i småhus, oavsett om de har ränteavdrag eller inte.
Herr talman! Det är förunderligt hur man kan försköna sin egen verksamhet! Det som karakteriserar den sida av dagens beslut som sorterar under bostadsministern — räntebidragsbiten — är ingen helhetssyn. Det som framläggs är inget genomarbetat förslag, utan det innebär ett inhopp. På vissa punkter har man konkreta förslag, på andra punkter vill man återkomma, och på ytterligare andra skjuter man förslagen på framtiden. Man gör ingrepp när det gäller egnahemmen, man gör ingrepp när det gäller bostadsrätterna, och när det gäller det stora flerfamiljshusbeståndet gör man inhopp på en bit men tar inte upp hela komplexet på en gång. Man har ingen överblick över det. | Om tiden tillät det — men det gör den inte — skulle jag kunna räkna upp alla de utredningar som bostadsministern och henne närstående har tillsatt. Det är en fruktansvärd mängd — oftast enmansutredningar, inga enkvinneutredningar, tyvärr — som vi kan förvänta förslag ifrån, vilka vi sedan skall göra någonting av. Bostadsministern har här inte försökt handla konsekvent. Hon har försökt att lappa på vad vi redan har, med användande av motiveringarna från 1974, då verkligheten såg helt annorlunda ut. Det är därför här inte finns någon bra lösning i något enda avseende, högt ärade minister! 17 Det finns inte någon slutlig lösning på någon av de frågor som vi sysslar med här, utan lösningarna skiftar allteftersom samhällets förutsättningar ändras. Nu har vi helt andra förutsättningar än 1974, och därför måste det tas andra grepp. Vi har angivit vissa vägar, men ni har inte varit villiga att diskutera dessa. Vi har en gemensam erfarenhet vad beträffar de allmännyttiga företagen, och den säger oss hur det var vid hyresförhandlingarna, hur vi kämpade för att få utjämning men hur svårt det var. Ingen vet heller i dag hur stor utjämningen är i de allmännyttiga företagen. Det har skett en utjämning på vissa orter —i en del fall kanske för mycket — och på andra orter inte alls. Men om detta har vi väldigt ringa kunskap. Jag vet inte om bostadsministern ångrar sig, men hon sade att alla bor bra och alla är nöjda — kanske det inte var alla, men i så fall sade hon många. Det är en egendomlig bild av Sverige. Det har ibland strötts uttalanden som gör att man blir överraskad, och det senaste som bostadsministern sade kom nog som en överraskning för väldigt många. Det finns möjlighet att korrigera det uttalandet.

Herr talman! Jag är inte överens med Birgit Friggebo om bilden av den bostadspolitik som förs i dag. Det dominerande intrycket är inte att de flesta är nöjda. Jag har nära kontakter med och påtagliga erfarenheter av hur en mycket stor grupp boende i det här landet reagerar, och jag kan försäkra Birgit Friggebo att de är minst av allt nöjda. De är däremot mycket bekymrade över hur de skall klara de nya hyreshöjningar som kommer den 1 januari. Birgit Friggebo har nu preciserat sin kritik mot vpk. Kritiken avsåg främst, säger hon, de nya villaschablonerna som vpk föreslår.

Jag återkommer gärna och tar den konkreta diskussionen så fort jag får exemplen. Men glöm inte bort att ta med vad vpk:s förslag innebär i sin helhet! Förslaget innehåller bestämmelser som garanterar att låginkomsttagare och pensionärer inte drabbas särskilt hårt. Vi har föreslagit, vilket Birgit Friggebo skall finna om hon läser vår motion, sådana regler som kan skydda dem som vi menar främst skulle kunna drabbas. Vi är inte ute efter att straffa de människor som har ränteavdrag. Jag har försökt många gånger här i kammaren att tala om att problemet med den stora orättvisan i boendet skall i första hand lösas genom att man ökar stödet tillhyresboendet. Det är främst den vägen man skall gå, men vi har samtidigt sagt att det är orimligt att de som nu gör de stora ränteavdragen skall få gå fria. Där måste det också bli en ändring.
Herr talman! Jag menar att man också måste ta till andra grepp när det gäller bostadspolitiken. Jag redovisade det i mitt inledningsanförande. Vi har en kommitté som sysslar med real beskattning och real finansiering, vi har underskottsavdragsutredningen, och det finns också några andra utredningar. Nu kritiserar man oss för att vi lägger fram förslag utan utredningar. Då blir det bara inhopp, ingen överblick osv. Å andra sidan, när det gäller de större frågorna där vi tillsätter utredningar, beklagar man att vi gör det och menar att vi skjuter ifrån oss ansvaret. Det var dock så när vi tog över, att det var brist på initiativ för att få en inriktning som på sikt garanterar att målsättningarna nås. Detta gör att man ibland måste tillsätta utredningar. Beklagligtvis kommer deras förslag inte fram några veckor eller månader efter att de tillsatts. Jag är faktiskt ganska övertygad om att de allra flesta människor i Sverige är nöjda med sitt boende. Den slutsatsen drar jag av egen erfarenhet från resor bl.a. och av vad jag ser att människor har i boendekostnader, relaterade till löner och till den kvalitet som finns i boendet. Jag säger inte därmed att vi inte har några problem. Visst har vi problem, det är därför vi sitter här och försöker ändra politiken. Men när Per Bergman förnekar att de flesta människor är nöjda visar det i hög grad bristande förtroende för den hittills förda socialdemokratiska politiken. Det är ju så, naturligtvis, att de allra flesta bostäder vi nu har tillkom före 1976, med den goda kvalitet de har och de ekonomiska förutsättningar som finns. Jag tycker att man i visst avseende kan visa respekt för det som hände före 1976. Tore Claeson vill att jag skall presentera beräkningar på vpk:s motioner. Det tycker jag vpk själv borde ha gjort innan man presenterat motionerna. En översiktlig bedömning av de förslag vpk lagt ger vid handen, att människor skulle få så fördyrade boendekostnader -— i varje fall så snabbt i en etapp — att de tvingades flytta från sina hem.

Herr talman! Kritiken gäller att vi får förslag som inte varit beredda och analyserade, och att det finns för många enmansutredningar — och att det tydligen är ont om kvinnor på bostadsdepartementet när det gäller utredningssidan. Vad vi vill ha är ett samlat grepp. Man skall inte rycka i tåtarna här och var. Då får vi ingen överblick. Bostadsministern anser att människorna är nöjda. Jag måste konstatera att bostadsministern har fel umgänge numera och reser på fel platser. Sverige är inte sådant som den bild Birgit Friggebo vill ge. Jag är medveten om att det mesta som hänt tidigare i svenskt samhälle när det gäller bostadsfrågan skett på vårt initiativ och genom vår kraft. Men det har förstörts under 1970-talet genom att de ekonomiska villkoren har ryckts undan och därmed förutsättningarna för människorna att kunna tillgodose sitt boendebehov. Man har inte anpassat vad som nu sker efter de förutsättningar som i dag gäller inom det ekonomiska och sociala livet.

Herr talman! När någon med så svepande formuleringar som bostadsministern använde kritiserar vpk:s förslag om villabeskattningen och schablonvärdena tycker jag nog att man kan kräva att få något konkret exempel, annars är det omöjligt att diskutera. Det kan inte vara förslagsställarnas sak. Vi har i motionen motiverat varför vi lämnar förslagen och har konkret utformat dem och skall sedan inte på nytt behöva redovisa dem. Låt mig ändå ta ett konkret exempel. Med fastighetstaxeringskommitténs analys av vad som är att anse som normalvilla medför regeringens förslag en ökad boendekostnad på grund av villabeskattningen med mellan 100 och 200 kr. per månad, beroende på var i landet villan är belägen. Med vpk:s förslag skulle denna kostnadsökning bli ytterligare ca 50 kr. per månad. Det kan väl inte medföra att människor måste flytta? Sedan är det att lägga märke till att vpk:s förslag ger betydligt större effekter för stora och dyra hus, för lyxvillorna, men det tycker vi är bra. Birgit Friggebo talade om relationerna mellan lön och hyra. Här finns det kanske anledning att erinra om en sak. Fram till 1976 ökade lönerna något snabbare än hyrorna, men därefter har utvecklingen vänt. År 1976 kostade en nybyggd tvårumslägenhet 16,7 20 av den genomsnittliga industriarbetarlönen. År 1980 motsvarar hyran för en nybyggd lägenhet 22,3 Jo av lönen. En relativt nybyggd lägenhet hade år 1976 en hyra som motsvarade 15,1 90 av den genomsnittliga industriarbetarlönen. Under senare år har alltså avståndet mellan hyrorna för nybyggda och för relativt nybyggda lägenheter också ökat kraftigt. Jag gör alltså gällande att sedan andra hälften av 1970-talet har det skett en mycket kraftig ökning av boendekostnaderna, som har släppt kontakten med både löneutvecklingen och jämförelsen med konsumentprisindex, eller vad man vill jämföra med.

Herr talman! Jag skall först svara på den fråga som Tore Claeson ställde, nämligen på vilket sätt man skulle ägna större uppmärksamhet åt dessa frågor. Han frågade också: Står detta i motsats till 1974 års bostadspolitiska principer? Jag kan svara så enkelt som att hänvisa till vad Per Bergman sade om ljusglimten på s. 5icivilutskottets betänkande. Där står det att ”beredningen av frågor som bör samordnas inom det gemensamma bostadsoch skattepolitiska fältet på flera håll behöver ägnas ytterligare uppmärksamhet för att konkreta resultat skall kunna uppnås”. Det är detta som man har gjort i propositionen och i utskottsbetänkandet. Redan i 1974 års bostadspolitiska beslut förutsågs att de olika parametrarna i det bostadspolitiska regelsystemet skulle kunna göras till föremål för fortlöpande förändringar, när förutsättningarna för någon eller några av dem hade förändrats. Det är det som nu har gjorts i propositionen, och vi har följt upp det i betänkandet. — Nr 51 Det socialdemokratiska budskapet i det här sammanhanget är i allt Tisdagen den väsentligt att villabeskattning och räntebidrag har ett nära samband med 16 december 1980 varandra. Låt mig genast säga att vi är överens om detta, så att vi slipper belasta kammaren med debatt om det avsnittet. Låt mig sedan konstatera att skatteutskottet enhälligt tillstyrker regeringens förslag om villabeskattningen, dvs. om regler som tar hänsyn till bl.a. de väntade höjda taxeringsvärdena. Socialdemokraterna står alltså bakom skatteutskottets bedömningar, t.ex.: ”De kapitalkostnadsökningar som villaägarna kan antas bli åsamkade till följd av höjda taxeringsvärden får anses stå i rimlig proportion till den allmänna kostnadsutvecklingen”, som skatteutskottet säger på s. 31 i sitt betänkande. Detta leder fram till att det enda i det här paketet med villabeskattning och räntebidrag som socialdemokraterna inte accepterar är engångsupptrappningarna av räntebidragen för främst äldre egnahem och bostadsrättshus. För att undvika upprepningar skall jag nu huvudsakligen begränsa mig till det här nejet från socialdemokraterna. Den första frågan blir då: Varför säger man nej till regeringsförslagen om räntebidrag i väsentliga delar? Den andra frågan är: Vad vill de ha i stället? Varken genom motionen eller under utskottsbehandlingen har detta gjorts klart — och inte har det blivit klart genom den här debatten heller. Det enda svar vi fått är att socialdemokraterna vill ha någonting annat. Vad de vill skall vi utreda, om de får sin vilja igenom. Samtidigt som vi enligt reservationen till civilutskottets betänkande skall ha en utredning, skall vi ha en översyn enligt en i princip likadan reservation till skatteutskottets betänkande. Vi har i civilutskottet försökt skilja på två saker. Det ena är om det finns anledning att göra ytterligare överväganden om bostadsbeskattning och bostadsfinansiering. Det andra är varför man inte skall kunna godta ändringar i räntebidragsreglerna om man menar att det finns ytterligare överväganden att göra. Det här är i överensstämmelse med vad jag inledningsvis sade om 1974 års bostadspolitiska beslut och ändringen av reglerna. När det gäller den principiella grundfrågan tycker jag det ser ut som om vii alla fall skulle vara eniga. Majoriteten i skatteutskottet förutsätter uttryckligen att den i motionerna nämnda översynen kommer till stånd — neutraliteten mellan boendeformerna anges som ett mål. Civilutskottets majoritet förutsätter i betänkandet att övervägandena inom regeringen om samordnade åtgärder inom såväl finansieringssom skattesystemen kommer att fortsätta — man säger att motionärernas principiella önskemål om ytterligare övergripande bedömningar kan komma att tillgodoses. Detta är alltså den ljusglimt som Per Bergman refererade till. Det här tyder väl inte på att det skulle finnas några betydande principiella klyftor i fråga om synsätten. Med den här bakgrunden kan det ju inte vara i de principiella frågorna som skon klämmer. Varför har då majoritet och opposition skilt sig åt i civilutskottet när det gäller utredningsfrågan? Jo, det är helt klart. Det 2 socialdemokraterna föreslår att riksdagen skall begära är en utredning av ett specifikt slag. Man vill ha en utredning som skall utgå från motionärernas uppfattning. För att ta ställning till detta borde vi alltså rimligen få veta vad det är som är motionärernas uppfattning. Men där lämnar oss socialdemokraterna i sticket. Med obeveklig logik säger man att det f. n. inte finns någon sådan uppfattning men att den ändå skall styra utredningen. Är det här verkligen ett bra sätt att föra fram sina krav, frågar man sig. Det är ju nästan som om man ber att få en utredning om vilken uppfattning som socialdemokraterna har och att detta sedan skall få styra en ny utredning. En fråga som tränger sig på är: Är det möjligen inte så att det dunkelt sagda också är det dunkelt tänkta? Det jag vill ha sagt med detta är att det inte räcker med att säga tulipanaros — man måste kunna göra det också. Om man begär någonting, så måste man väl också själv redovisa litet praktisk politik och inte bara hänvisa till ännu inte tänkta tankar. Varför inte ta fasta på det som är gemensamt och försöka göra någonting av det utan att krångla till det, som man har gjort nu. Det finns annars en risk att också de positiva dragen hos reservanterna kan skymmas bakom den rökridå man lägger ut för att dölja den egna tankelinjens brister. Handen på hjärtat, Per Bergman! Skulle ni innerst inne själv vilja skriva direktiv till denna utredning utifrån formuleringarna i partimotionen? Varför inte i stället vara glad över att det finns en gemensam vilja till fortsatta överväganden? Och varför inte bidra till att verka för litet samordning också i de socialdemokratiska förslagen? Detta om utredningsyrkandet. Sedan kommer vi till den andra frågan. Om man nu vill ha en utredning, behöver det för den skull självfallet inte vara så att man inte kan göra några ändringar i ett bestående system. Den socialdemokratiska motionen utgår från det. I reservationerna görs ett försök att få sammanhang i det hela — man säger att regeringsförslaget skulle försvåra en övergång till ett nytt system. Till vilket system? frågar jag mig. Gör åtminstone en kort sammanfattning av hur det systemet skulle se ut, annars är det inte rimligt att ta den invändningen på allvar! Om en sådan argumentering utan konkret belysning vore riktig, så skulle varje justering av bidragsnivåerna vara omöjlig — detta oberoende av om det uppstår nya kostnadsrelationer och oberoende av om vi också på den här sektorn måste hålla stången när det gäller ökningarna. Nu verkar det som om budskapet är än mer förenklat. Mera bidrag — mindre avdrag, totalt sett. Ett sådant resonemang, som bara gäller summor, kan vara ganska farligt också för den som hävdar rättvisan. Det är ju så mycket i summorna som beror på hur många hus av olika typer som byggs. Vi kan nog aldrig komma ifrån bedömningar utifrån de boendes synpunkt. Det är mellan dem som vi skall ha rättvisa — inte mellan olika bokföringskolumner. Det är också förvånande att socialdemokraterna i en besparingssituation sätter räntebidragen till de äldre egnahemmen så högt som man tydligen gör. Är dessa räntebidrag verkligen så väsentliga i socialdemokraternas prioritering på det här området? Vi har i utskottet också noterat den principiella skillnaden mellan det socialdemokratiska förslaget och vpk:s förslag. Vpk är tydligen i huvudfrågan mer realistiskt och står i princip kvar vid 1977 års bostadspolitiska beslut. Man sätter sig inte emot de regeringsförslag som syftar till en bättre kostnadsfördelning mellan årgångarna. Att sedan vpk också står kvar vid sin linje när det gäller ett indirekt hyresstopp bakvägen är en annan sak. Jag vet inte för vilken gång i ordningen kammaren nu skall gå att votera i den frågan. Jag skall inte uppehålla mig mer vid de här principiella resonemangen. Bostadsministern har ju också tagit upp dem. Dessutom har de ventilerats tidigare i debatten. Däremot skall jag nämna en sak som vi har diskuterat i utskottet. Det gäller förslaget om att bevilja räntebidrag för grupphus under tiden mellan färdigställandet och utbetalningen av lån. Den möjligheten gäller ju när besked om det preliminära lånebeslutet ges efter det här årets utgång. Man har sagt till oss att därmed blir de husen mer attraktiva för köparna än hus som det fattats beslut om i år. Å andra sidan vet vi ju att senare byggda hus blir dyrare än äldre. Någonstans finns det väl en balanspunkt. Vi har funderat på om de nya bidragsmöjligheterna skulle få gälla också en del av de hus om vilka beslut har fattats eller kommer att fattas i år, men vi har enhälligt kommit fram till att inte föreslå någon ändring utöver propositionens förslag i det här fallet. Det skulle belasta statsbudgeten med åtskilliga miljoner. De här övergångsproblemen vid förbättringar börjar bli klassiska, efter alla förbättringar som tidigare gjorts. Det är bra mycket enklare att ta bort en förmån. Men hur man än gör blir det alltid en gräns mellan hus som får förmåner och hus som inte får sådana. Därför har vi stannat för att inte föreslå någon ändring. Slutligen några ord om underhållslånen. På den punkten har regeringsförslaget enhälligt tillstyrkts. Jag kan inte se poängen med den socialdemokratiska reservationen. Jag tycker att den innebär att man slår in öppna dörrar. Men det är väl med den som med reservationerna i övrigt, att den kanske mest är till för invärtes bruk och för att ge sken av någon sorts aktivitet som egentligen inte finns på det här området. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i civilutskottets betänkanden nr 7 och 8 på alla punkter.
Herr talman! Jag skall inte upprepa mina argument mot bostadsministern beträffande innehållet i vår reservation. Sven Eric Åkerfeldt gjorde emellertid vissa uttalanden som jag vill bemöta. Jag sade att jag kallade det för en ljusglimt i år och om vilket vi var eniga i utskottet. Sven Eric Åkerfeldt försökte ge sken av att detta var en bedömning av propositionen. Det var det inte alls, utan det var precis tvärtom. Det står nämligen i civilutskottets betänkande att det ”inom det gemensamma bostadsoch skattepolitiska fältet på flera håll behöver ägnas ytterligare uppmärksamhet”. Det är litet skillnad det. Sven Eric Åkerfeldt bör kanske läsa på vad vi har varit eniga om. Det var kanske inte meningen, men jag tycker att det är mycket bra. Beträffande detta att skriva direktiv till en utredning vill jag säga att sådana direktiv kan vara mycket enkla. Det kan gälla bara ett uppdrag till utredningen att pröva frågan om hur man skall kunna få en ökad och bestående rättvisa mellan alla boende och mellan olika besittningsformer, vilket ju var målsättningen 1974. Det räcker som direktiv. Sedan några ord om underhållslånen. Vi talar inte så mycket om det. Det går inte att hålla på att tjata varje år. Vi har sagt vår mening om detta förra gången. Enligt vår åsikt är det en felaktig väg, men vi sade inte nej. Det fanns ingen annan möjlighet vid det tillfället. Det var som en nödlösning. Bara detta att låna pengar med 15 års avbetalning för saker som skall stå i 10 år är inte särdeles framsynt. Med hänsyn till de principer som vi har för hyressättning är det inte så särskilt lyckat att låna till sådant som underhåll, även om det var nödvändigt i det läget. På grund av att utskottet gjorde justeringar blev det möjligt för de företag som behövde lån att få sådana. Alla får ju lån oavsett behovet, vilket också är en nackdel. Det finns många svagheter här, men debatten om dem har vi fört tidigare, och därför vill jag inte upprepa mina synpunkter.
Herr talman! Får jag först ta upp de frågor som jag ställde till utskottet och som Sven Eric Åkerfeldt säger sig ha svarat på. Jag har noterat att Sven Eric Åkerfeldt i sin egenskap av företrädare för utskottet tydligen inte anser att vpk:s ställningstagande när det gäller de äldre bostadsrättshusen står i motsättning till 1974 års bostadspolitiska principer. Jag har åtminstone tolkat hans svar på det sättet, och då kan vi vara överens om den saken. Kvar står då hur man kan ha gjort en sådan skrivning i utskottsbetänkandet. Sedan påstår Sven Eric Åkerfeldt att man i betänkandet har svarat på frågan om hur de här spörsmålen om bostadspolitiken och en samlad översyn när det gäller bostadsbeskattningen skall ägnas den större uppmärksamhet som utskottet anser nödvändig. Men jag kan inte av utskottsbetänkandet läsa ut hur det konkret skall ske, och det biir inte någon större klarhet efter det besked som Sven Eric Åkerfeldt nyss gav. Sven Eric Åkerfeldt sade att vpk är mera realistiskt beträffande de förslag som vi behandlar i samband med det föreliggande betänkandet. Jag vill påstå att vi alltid är realistiska när det gäller våra förslag i bostadspolitiska frågor. Jag noterar att Sven Eric Åkerfeldt alltså har kommit underfund med att vi faktiskt har realistiska förslag i detta sammanhang. Vi stöder socialdemokraternas förslag om utredning.

Herr talman! Mitt omdöme om vpk:s realistiska uppfattning, Tore Claeson, inskränker sig naturligtvis till den fråga vi diskuterar här i dag. Jag får väl återkomma med ytterligare bedömningar när vi tar upp andra frågor. och bedömningar ske? Jag menar att jag i det svar jag gav har pekat på det, nämligen att dagens behandling av proposition och betänkande är ett exempel just på hur den här fortlöpande reformeringen skall kunna ske — den kan ske inom ramen för det arbetssätt som vi hittills haft. Per Bergman menar att det inte skulle vara någon större konst att skriva direktiv till den av socialdemokraterna föreslagna utredningen. Och det är klart, att om man gör det så enkelt för sig som Per Bergman gör — säger att det bara är att skriva några rader, såsom han ger exempel på — då har man gjort just den där tulipanarosen som jag talar om. Men skall man ha ett underlag för att nå ett meningsfullt resultat på det här området, då fordras det nog att man detaljerar tulipanarosen betydligt mer. Får jag upprepa det jag sade till Tore Claeson om ytterligare överväganden. Jag tycker det är ett bra sätt som vi i dag tillämpar när det gäller att göra reformer med hänsyn till förändringar som inträffar i omvärlden. Jag tycker att det som anförts på s. 5 i utskottets betänkande är ett bra exempel på hur detta kan ske. Om vi sedan inte är eniga om det som föreslås i propositionen eller det utskottet hemställer, det lämnar jag därhän. Jag vill bara anföra att detta är exempel på en bra och framkomlig väg.
Herr talman! Jag kan fortfarande inte fatta hur betänkandet som sådant — med det innehåll det har — kan ge ett klart besked. Sven Eric Åkerfeldt säger att betänkandet visar hur en översyn skall ske.

Det har inte Sven Eric Åkerfeldt svarat på.
Herr talman! Det borde vara lätt att förstå för Tore Claeson. Jag menar att det betänkande som vi i dag diskuterar och den proposition som ligger till grund för det är ett bra exempel på hur en sådan här fortlöpande översyn skall ske. Inriktningen framgår ju också av dessa båda handlingar, nämligen att vi ändrar olika delar i det bostadspolitiska regelsystemet i syfte att uppnå bättre överensstämmelse med de förhållanden som faktiskt råder i omvärlden. Och det är på det viset vi skall fortsätta att se över det hela.

Herr talman! 1981 års allmänna fastighetstaxering väntas ge en allmän höjning av taxeringsvärdena. Eftersom sex år har gått sedan förra fastighetstaxeringen och prisstegringarna varit höga, medför taxeringen en kraftig höjning av taxeringsvärdena. För villafastigheter har den genomsnittliga höjningen angetts till ca 110 96 och för fritidsfastigheter till ca 150 90. För att mildra verkningarna av de höjda värdena föreslås nu ändrade regler för villabeskattningen. Ändringarna avser såväl inkomstoch förmögenhetsbeskattningen som arvsoch gåvoskatterna. Även reglerna om förmögenhetsprövningen av folkpensionärernas extra avdrag för nedsatt skatteförmåga och av de kommunala bostadstilläggen berörs av förslagen. När det gäller beskattningen av enoch tvåfamiljsfastigheter beräknas inkomsterna enligt en schablonmetod.

Kontentan av de föreslagna ändringarna uppges medföra en skattekostnadsökning för villaägaren på någonting mellan 100 och 200 kr. per månad, beroende på hur den nya fastighetstaxeringen utfallit. För fastigheter med mycket höga taxeringsvärden blir den beloppsmässiga ökningen större än 200 kr. per månad. Stat och kommun beräknas tillföras ca 500 milj.kr. vardera i ökade inkomster som en följd av de nya schablonreglerna. I fråga om garantibeskattningen beräknas kommunernas inkomster öka med 400 milj.kr. Vi har från socialdemokratiskt håll accepterat de föreslagna ändringarna när det gäller villafastigheterna, även om vi är medvetna om att den nuvarande beskattningen innehåller många bristfälligheter. Skälet till att vi har accepterat detta är helt enkelt att det med den begränsade tid som stått till förfogande och det komplicerade sammanhang som villabeskattningen utgör inte har varit möjligt att utarbeta ett alternativt förslag. Vi har begärt att regeringen tillsätter en utredning som får till uppgift att se över bostadsbeskattningen. Vi anser det nödvändigt att detta görs och att det görs skyndsamt, då vi med nuvarande system kommer allt längre bort från den målsättning som det tidigare har rått en betydande politisk enighet omkring. Den neutralitet i beskattningen av olika boendeformer som vi var på väg Nr 51 att uppnå genom 1974 års bostadspolitiska reform är nu till stora delar Tisdagen den förlorad. Av såväl fastighetstaxeringskommitténs överväganden som vad 16 december 1980 budgetministern framfört i proposition 1980/81:42 framgår att man är medveten om bristerna i det nuvarande systemet. Även under utskottsbehandlingen har erinringar och synpunkter förts fram från skilda håll. Bl. a. gäller detta skillnaderna i villapriserna och taxeringsvärdena som råder mellan olika delar av landet. Schablonmetoden slår därför olika beroende på var fastigheten är belägen. Vi har problemen med de långa intervallerna mellan fastighetstaxeringarna. Med den kraftiga prisstegringstakt som nu råder blir det stora höjningar av taxeringsvärdena men också, om man ser framåt, en snabb urholkning av skatteuttaget. Det är inte enbart inkomstsidan som medför beskattningsproblem. Vi har sådana också på avdragssidan. Det gäller framför allt de kraftigt stigande underskottsavdragen som villafastigheterna står för. Även sett i ett relativt kort perspektiv växer underskotten till sådana summor att begränsningar är nödvändiga. Vi hari vår partimotion 1980/81:131 tagit upp den här utvecklingen och vad som kommer att hända, sett ur bostadspolitiska synpunkter, om man inte snabbt vidtar förändringar. Jag skall inte fördjupa mig i det bostadspolitiska avsnittet; det är främst skattefrågan vi nu har att ägna oss åt. Men låt mig säga att utvecklingen är så alarmerande att vi inte har tid eller anledning att, som den borgerliga utskottsmajoriteten föreslår, avvakta resultatet av den pågående utredningen om underskottsavdragen och studera effekterna av de nya villaschablonerna innan vi tar itu med de här problemen. Vår hemställan innehåller krav på en omgående översyn av bostadspolitiken och boendekostnaderna, så att vi får en rättvis beskattning av de olika boendeformerna. När det gäller fastighetsskatten för vattenkraftsanläggningar har vi reserverat oss för ett bibehållande av repartitionstalet vid 2 26. Regeringsförslaget innebär en sänkning till 1,5 70. Jokkmokks kommun har i skrivelse tillutskottet framhållit angelägenheten av att kraftverkskommunerna får den här förstärkningen av sin skattekraft. Utskottets borgerliga majoritet anser sig inte kunna biträda förslaget, med motiveringen att förslaget även med 1,5 96 med sannolikhet kommer att innebära fördelar för vattenkraftsanläggningarna och berörda kommuner. Av den analys som Jokkmokks kommun har redovisat till utskottet framgår att regeringens förslag innebär ett betydande avbräck för kommunen. Jag övergår så till att något beröra kapitalbeskattningen. En följd av de höjda taxeringsvärdena är att förmögenhetsskatteskalan behöver justeras. F. n. utgår förmögenhetsskatten enligt en progressiv skala från 1 90 i skikten 200 000-250 000 kr. till 2,5 96 i skikten över 1 milj.kr. Nu föreslås en uppräkning av skalan, där det lägsta skiktet med 1 90 skall ligga mellan 400 000 och 600 000 kr. och där 2,5 96 tas ut först när förmögenheten uppgår till 1,8 milj.kr. 2 I motionen 1980/81:132 har vi framhållit att starka skäl nu talar för att skärpa skatten på större förmögenheter. Vi anser att när man nu, med hänvisning till vårt lands ekonomiska läge, kräver uppoffringar från medborgarna, så måste också ägarna av större förmögenheter ta sin del av bördorna. Vårt förslag till förmögenhetsskatteskala innebär att förmögenheter som överstiger 1 milj.kr. drabbas av skärpt beskattning. För den del av förmögenheten som överstiger 2 milj.kr. föreslår vi att en ny högsta skattesats om 3 26 införs. Vi har i det här sammanhanget tagit upp problematiken med att förmögenhetsskatten slår olika på skilda typer av förmögenhetsobjekt. Vissa värden, t.ex. fastigheter, bostadsrättslägenheter och företag beskattas endast till en del av det egentliga värdet. Den här särbehandlingen anser vi orättvis, och den missgynnar exempelvis den som sparar i bank. För att skapa en något mer rättvis behandling av förmögenhetsobjekt som i dag beskattas till sitt fulla värde, föreslår vi att ett särskilt fribelopp om högst 50 000 kr. införs vid förmögenhetsbeskattningen för den del av förmögenheten som utgörs av bankmedel, aktier, obligationer, lånereverser o. d. Fribeloppet skall dock endast kunna utnyttjas i de fall denna del av förmögenheten utgörs av ett positivt nettosparande. När det gäller värdering av bostadsrätter vid kapitalbeskattningen föreslås att värdet skall tas upp till ett belopp som motsvarar medlemmens andel i föreningsförmögenheten, beräknad med utgångspunkt i taxeringsvärdet på föreningsfastigheten. Vi har från socialdemokratiskt håll inte kunnat acceptera förslaget, då vi anser att man stadfäster regler som på ett orimligt sätt undervärderar bostadsrätterriäs egentliga värde. Vi förordar att man gör en översyn av reglerna för att få fram ett mer rättvist förslag. Utskottet har också haft att ta ställning till hur förmögenheter i form av fastigheter skall beräknas vid fastställande av kommunala bostadstillägg till pensionärer. Utan att gå in på detaljerna i förslaget kan jag nöja mig med att redovisa att vi på socialdemokratiskt håll inte har kunnat godta förslaget med hänvisning till att vi motsätter oss den försämring av de sociala förmånerna för folkpensionärer med låga inkomster som regeringsförslaget innebär. Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som fogats till skatteutskottets betänkande av Erik Wärnberg m.fl.

Herr talman! Tore Claeson har tidigare i debatten i dag mycket klart och tydligt redogjort för vänsterpartiet kommunisternas krav på hur en bostadspolitik skall föras. Han har också påvisat regeringens brist på en social bostadspolitik. En bostadspolitisk debatt innehåller som bekant många olika områden, och beskattningsformerna utgör en del därav. Beskattningen av enoch tvåfamiljsfastigheter har i regeringens proposition kopplats ihop med förmögenhetsbeskattningen. Den utveckling som har förekommit när det gäller egnahemsboendet har under årens lopp inte gagnat de boendes intressen. Spekulationen på småhus Nr 51 har onödigtvis drivit upp priserna, så att segregationen därigenom ytterligare tilltagit, samtidigt som boendekostnaderna också skjutit i höjden. Spekulationen har, framför allt i de expansiva delarna av landet, medfört att priserna på vanliga villor och radhus ökat mer än dubbelt jämfört med ökningen på konsumentpriserna i övrigt. Detta har givetvis sin grund även i den rekordhöga inflationstakten. Under 1970-talet har kostnaderna för boendet ökat kraftigt, och framför allt' då under 1970-talets senare hälft. Det här gäller främst hyresboendet i flerfamiljshus. En utjämning av orättvisorna i boendet måste till. Ägandet av bostaden får inte medföra förmåner på bekostnad av dem som hyr bostad eller bor med bostadsrätt. Ägande av bostad har genom den höga inflationen också medfört kraftiga förmögenhetsökningar av ett, som vi ser det, inte önskvärt slag. För dem som innehaft ett småhus några år har spekulationsverksamheten ytterligare spätt på denna förmögenhetsökning. Spekulationen i mark och fastigheter är i kombination med högräntepolitik och inflation en av de grundläggande orsakerna till de ökande boendekostnaderna. Regeringen har när det gäller att komma till rätta med inflationen visat en oerhört stor flathet, som främst har gått ut över de sämst ställda i samhället, inte bara när det gäller boendet. Också de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit beträffande skatterna har haft en sådan omfördelande effekt att personer med höga inkomster och kapitalinkomster har gynnats på de breda gruppernas bekostnad. Det är lönarbetarna, pensionärerna och barnfamiljerna i de vanliga inkomstlägena som har fått betala den borgerliga regeringens kalas. Så är fallet också när det gäller bostadspolitiken. Regeringspropositionens förslag om ändrade regler för villabeskattningen m.m. innebär i sak inte några större förändringar i det här förhållandet. Regeringens motivering till ändringarna är att taxeringsvärdena för fastigheter beräknas bli kraftigt höjda 1981. För villorna beräknas höjningarna uppgå till ungefär 100 96 och för fritidsfastigheterna till ca 150 90. Låt mig först beklaga att bostadsministern har flytt från kammaren och inte vill stanna kvar tills hela debatten om bostadspolitiken och kostnaderna för boendet är färdig.

Det förslag till realisationsvinstbeskattning vid fastighetsavyttringar m.m. som regeringen tidigare har lagt fram och som också antagits av riksdagen motverkar i sig inte nämnvärt tendenser till fortsatt spekulation och därmed inte heller ökningar av marknadsvärdena.

Låt mig också ta ett exempel med anledning av de diskussioner som har förts om spekulerandet i småhusfastigheter och samtidigt göra en jämförelse med banksparandet! Rune Carlstein har ju varit inne på tanken att vissa lättnader för banksparande borde införas, och jag skall senare återkomma till det. Anta att en person år 1975 köpte ett hus för ca 300 000 kr. och 1980, alltså fem år senare, säljer detsamma för 500 000 kr., vilket är en ganska sannolik prisökning under denna period! Kontantinsatsen vid det här tillfället kanske var ungefär 30000 kr. En insats på 30000 kr. har, med den gamla realisationsvinstbeskattningen, blivit en vinst på 170000 kr. under en femårsperiod. Den som satte in 30 000 kr. på bank vid samma tillfälle har efter den gångna femårsperioden fått ut ungefär 40 000 kr. totalt. Det är alltså en kraftig skillnad i förmögenhetsökningen. Med det regeringsförslag som trumfades igenom beträffande reavinstbeskattningen skulle slutsumman i stället för att stanna vid 170 000 landa någonstans uppemot 100 000 kr, efter beskattning. Detta är naturligtvis helt beroende av hur stora ränteavdrag vederbörande har i övrigt och vilket inkomstskikt som kommer i fråga. Man kan ändå konstatera att kontentan av detta blir att småhusaffären ger dubbelt eller mer i avkastning jämfört med banksparandet. Därmed inte sagt att banksparandet skall särställas. Jag måste dessutom ställa mig frågan varför bostadsministern endast ansåg att förslaget kring villaboendet skulle innehålla villabeskattning, reavinstbeskattning, räntebidrag och underhållslån. Regeringen har faktiskt också i sin proposition tagit med frågan om förmögenhetsbeskattningen, arvsoch gåvobeskattningen. Den är naturligtvis inte heller ointressant när det gäller den totala kostnaden för boendet i ett småhus. Regeringen tar de ökade värdena på småhus och fritidshus som förevändning att sänka kapitalskatterna på ett ur vår synpunkt inte acceptabelt sätt. En ökad förmögenhetsskatt skall enligt vpk:s mening också medföra en skärpt beskattning. Det är inte acceptabelt, som regeringen föreslår, att lätta på beskattningstrycket främst i de höga förmögenhetsskikten. Vänsterpartiet kommunisterna kräver i stället att beskattningen på förmögenheter skärps. Men givetvis skall också hänsyn tas till de fall där förmögenheten är att hänföra till en villa, ett radhus eller ett s.k. bostadsjordbruk som ägaren själv bebor och när den boende har en relativt låg skatteförmåga. Detta bör gälla dels för folkpensionärer, som kommer i fråga för extra avdrag, dels för inkomsttagare med förhållandevis låg arbetsinkomst. Vpk anser däremot att andra förmögenheter skall beskattas och inte medges de lättnader regeringspropositionen innehåller. Den socialdemokratiska inställningen — här återkommer jag till Rune Carlsteins inlägg — att förmögenhet i form av bankmedel, aktier, obligationer, lånereverser m.m. skall väga lättare i beskattningshänseende anser vi strida mot de gruppers intressen som socialdemokraterna normalt brukar säga sig slå vakt om. Jag måste ställa frågan till Rune Carlstein: Är inte detta ett förslag med sådan omfördelande effekt att det i stället borde ha lagts fram Nr 51 av ekonomiministern Gösta Bohman? I varje fall tycker jag mig se en viss likhet mellan det socialdemokratiska förslaget och de olika förslag till lättnader för spekulation och sparande i aktier som regeringen föreslagit och i vissa fall genomfört. Tycker verkligen inte Rune Carlstein och socialdemo — Villabeskattkraterna att lättnaderna i kapitalbeskattningen har blivit tillräckligt stora såsom de har genomtrumfats av regering och riksdagsmajoritet? Det måste dessutom vara ganska stora förmögenheter för att också socialdemokraterna skall anse att bekattningen av dem bör skärpas i förhållande till vad som föreslås i regeringspropositionen. Det har tydligen blivit högt i tak inom socialdemokratin även beträffande förmögenhetsbeskattning. Att arvsoch gåvobeskattningen inte skall lindras i samma mån som regeringen föreslår beträffande förmögenheter anser vi för vår del vara konsekvent, och vi har därför tagit upp det i vår motion. Frågan om villabeskattningen kan inte ses isolerad från de mycket förmånliga reglerna om ränteavdrag vid inkomsttaxeringen. Tidigare i dag hörde vi hur Birgit Friggebo här i kammaren i svepande formuleringar och utan att kunna ange några exempel beskyllde vpk för att inte ha gjort någon analys. Det stämmer inte. Vpk har faktiskt gjort en analys, och det är utifrån den som vi har lagt fram förslaget om skärpningar av reglerna för intäktsschabloner jämfört med regeringens förslag. Enligt vpk:s mening bör reglerna för intäktsschablonen skärpas i förhållande till vad regeringen föreslagit. Regeringens förslag grundar sig på fastighetstaxeringskommitténs betänkande och utgår från att kostnaderna kommer att öka med mellan 100 och 200 kr. i månaden, beroende på vilken inkomst man har och var någonstans i landet fastigheten är belägen. Denna kostnadsökning kan anses vara väl låg i förhållande till kostnadsförändringarna ii övrigt i samhället. Därför föreslår vpk att intäktsschablonen i de högsta skikten inte sänks i förhållande till nuvarande regler och att en anpassning sker i de lägre skikten. Det skulle medföra, som Tore Claeson sade tidigare i en replik till bostadsministern, att kostnaderna för en normal villafastighet eller ett radhus enligt vårt förslag skulle bli maximalt 50 kr. högre i månaden än enligt regeringens förslag. Däremot skulle naturligtvis kostnaderna öka för en del lyxbetonade villor. Utöver regeringsförslagets ökning på ungefär 300 kr. i månaden skulle vpk:s förslag innebära ytterligare 300 kr. i månaden. Vi anser inte som regeringen att en ökning av villabeskattningen när det gäller lyxboende skall ligga inom samma begränsningar som när det gäller vanligt normalboende. Därför har vi helt konsekvent och i enlighet med vår politik föreslagit en väsentlig skärpning av beskattningen av lyxboendet i förhållande till vad både regeringen och socialdemokratin föreslagit. Vi är inte rädda för att våra föreslagna höjningar får, för att citera regeringens direktiv till fastighetstaxeringskommittén, ”ekonomiskt och socialt allvarliga konsekvenser” för de boende i dessa villor. Tvärtom brukar det lyxbetonade boendet i villa falla tillbaka på stora lån med höga ränteavdrag, samtidigt som ägarna har höga inkomster. Däremot menar vpk att de vanliga normalfallen inte skall drabbas av några väsentliga höjningar av boendekostnaderna i förhållande till penningvärdeförsämringen från 1976, då den förra fastighetstaxeringen slog igenom. De kraftiga kostnadsökningar som under året förekommit för uppvärmningen har ju i lika hög grad om inte ännu mer drabbat boende i hyreslägenheter och bör därför inte vägas in i någon form av jämförelser. Det är väl känt att underskottsavdragen och då naturligtvis främst ränteavdragen för egnahemsboende kraftigt tilltagit under 1970-talet. Det är naturligtvis inte någon tillfällighet. Under samma tid har inflationen medverkat till att priserna på småhus — och därmed också lånebehoven — kraftigt ökat. Men givetvis har också regeringens högräntepolitik bäddat för sådana räntenivåer. Räntorna kan i många fall betecknas som rena ockerräntor. På grund av denna politik har också ränteavdragen kraftigt ökat. Vpk:s uppfattning — den tror jag är väl känd — är att detta är oacceptabelt. Ränteavdragen måste maximeras. Ränteavdragen måste dessutom — det är inte minst viktigt — omvandlas till att bli en reduktion direkt från skatten. Vi anser inte att det är rimligt att boendekostnaderna i två likvärdiga, intill varandra liggande radhus blir olika, beroende på vilken inkomst de boende har.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

Herr talman! Tommy Franzén ställde en direkt fråga till mig. Jag tycker att det är angeläget att vi klarar ut den omgående. Tommy Franzén anförde ett räkneexempel som var ganska belysande. Han räknade ut hur mycket som skilde mellan att sätta sina pengar i en fastighet och att spara på bank. Det visade att det gav betydligt större utdelning att placera pengarna i fast egendom. När man förmögenhetsmässigt deklarerar de pengar man har i fast egendom behöver man bara ta upp en del av det värde som egendomen representerar. Man tar upp taxeringsvärdet på fastigheten exempelvis. Och taxeringsvärdet på en fastighet skall motsvara 75 76 av vad en vettig köpare kan beräknas ge för fastigheten. Bankspararen däremot måste ta upp sin förmögenhet till 100 96 och får hela det beloppet beskattat. Det är då ett rättvisekrav att vi i förmögenhetshänseende behandlar banksparande upp till 50 000 kr. på ett sätt som är någorlunda likvärdigt det sätt på vilket vi behandlar penningplaceringar i fast egendom. Detta går inte alls att jämföra med skattesparandet, som är ett premierat sparande, eller aktiesparandet, som också givits extra favörer — det har vi från socialdemokratiskt håll motsatt oss. Detta är någonting helt annat, och det borde Tommy Franzén kunna förstå om han studerar det. Vi tycker att banksparande och det som är placerat i fasta värden någorlunda skall likställas i förmögenhetshänseende. Med vårt förslag får man en rättvisare Nr 51
Herr talman! Låt mig ta upp hela det förslag till förmögenhetsbeskattning — Vjllabeskatt som socialdemokraterna framlägger! Det innehåller tyvärr inte bara förslag om en skärpning av skatten på förmögenheter över 1 milj.kr. Det har också som ett andra moment ett fribelopp på högst 50 000 kr. Hade socialdemokraterna nöjt sig med att i detta sammanhang tala om banksparandet hade man kanske kunnat svälja det. Men när man också tar in frågan om aktieförmögenheter tycker vi att man har gått för långt. Då vill vi inte längre vara med och äta av kompotten. Hade socialdemokraterna i sin reservation nöjt sig med skärpningen i fråga om förmögenheter över en miljon, hade vi i andra hand kunnat rösta för reservationen. Men med utgångspunkt i att man vill göra ytterligare lättnader i kapitalbeskattningshänseende kommer vi vid den punkten att avstå. Det finns naturligtvis skäl för att göra en viss utjämning mellan de här s.k. sparformerna — det kan diskuteras om det är rena sparformer eller inte, för det finns spekulation med i bägge. Men vi tycker nog att det hade varit bättre att gå den andra vägen och, som vi har föreslagit, skärpa beskattningen på villafastigheter m.m. i stället för att lätta på beskattningen av andra förmögenhetsobjekt.